Herr talman!

Herr Ullsten har frågat mig på vilket sätt regeringen avser ge uttryck för sitt avståndstagande från den utländska inblandningen i Angola. Jag avser besvara interpellationen och frågan i ett sammanhang. Vår bild av läget i Angola, som bl.a. grundar sig på våra utlandsmyndigheters rapportering, överensstämmer på det hela taget med vad svenska och internationella massmedier redovisat. Det är sålunda tydligt att när självständighetsdagen närmade sig, skedde en omfattande ökning av det ekonomiska och militära stöd utifrån som utgått alltsedan början av 1960-talet och som syftade till att hjälpa den ena eller andra rörelsen till seger. Särskilt allvarlig var den väpnade sydafrikanska interventionen. När det blev känt att den hatade och fruktade rasistregimen sände trupper in i Angola, blev reaktionen i det övriga Afrika stark och ledde till ökat stöd till MPLA-regeringen i Luanda. I sitt utsatta läge begärde denna regering och fick betydande hjälp med militär personal och utrustning från Cuba. Huvuddelen av denna hjälp anlände i samband med eller efter självständighetsdagen. Som riksdagen väl känner till har regeringen vid flera tillfällen redovisat sitt avståndstagande från all utländsk inblandning i Angola. Vi ställer oss kritiska till det kubanska militära engagemanget. Vi har understrukit att det angolanska folkets rätt att bestämma sin egen framtid bör respekteras och vi har uppmanat alla utländska makter att inte förvärra konflikten genom militär intervention eller på annat sätt. Grundvalen för det långsiktiga utvecklingssamarbetet är att biståndet skall ges till u-länder som själva för en aktiv utvecklingspolitik inriktad på ekonomisk och social rättvisa. Cuba är ett sådant land. Vårt bistånd till Cuba avser främst stöd till hälsovård och utbildning. Mindre belopp går till jordbruksforskning och industriutveckling. Biståndet består till övervägande del av svensktillverkad utrustning. Vi följer fortlöpande hur våra insatser används och vet att biståndet kommer landets befolkning till godo. Riksdagen har understrukit att utvecklingssamarbete med ett enskilt land måste vara långsiktigt. Biståndet får inte göras beroende av ett lands ställningstagande eller åtgärder på det utrikespolitiska området eller bli ett påtryckningsmedel för att påverka u-ländernas utrikespolitik. Regeringen finner således inte grund för att ompröva vårt långsiktiga utvecklingssamarbete med Cuba.
Herr talman! Jag ber att få tacka herr utrikesministern för svaret på min interpellation. Moderata samlingspartiets inställning till bistånd till Cuba under nuvarande förhållanden är helt klar: Det kan inte vara förenligt med principerna för det svenska utvecklingsbiståndet att ge pengar till ett land som starkt engagerat sig militärt i ett annat land, och detta för att utbreda ett icke-demokratiskt politiskt system — det kommunistiska. Den svenska u-hjälpen till Cuba måste därför upphöra så fort detta av praktiska skäl är möjligt. Redan påbörjade projekt skall naturligtvis fullföljas, men några nya åtaganden skall inte göras. Jag är, herr talman, övertygad om att denna inställning har starkt stöd bland svenska folket — inte minst hos många socialdemokrater. Jag nämner den sistnämnda kategorin därför att vi så ofta på borgerligt håll har fått höra att socialdemokratin har stått i första ledet i kampen mot kommunisterna ute på arbetsplatserna, att man alltid har fått ta första stöten och därför vet vad man talar om. Jag tror att det i huvudsak är riktigt, även om den invändningen naturligtvis kan göras att kampen mot kommunisterna av skäl som alla känner betydligt har mattats under senare år. Det råder emellertid inget tvivel om att man tidvis har slagits hårt på det fackliga planet. Men internationellt har vi undan för undan kunnat skönja ett annat mönster. Sverige har mer och mer satsat på att stödja regimer som inte kan kallas annat än kommunistiska, där socialdemokratisk verksamhet är förbjuden och där socialdemokrater av svensk modell sitter i fängelse eller har avrättats. Av någon underlig anledning har man på det internationella planet glömt alla politiska principer.

Svensk utrikespolitik har blivit mer och mer omoralisk, och neutraliteten verkar vara en relikt från en gången tid — även om man inte vill kasta bort den, utan någon gång kan också utrikesministrar böja sig för traditioner. Ty vad är det som händer i Angola och hur påverkar Cuba och indirekt Sverige detta? Vi vet att Cuba har betydande truppstyrkor i Angola, styrkor som slåss på det prokommunistiska MPLA:s sida och vilkas tunga utrustning till största delen levereras från Sovjetunionen. Enligt brittiska Foreign Report lär det röra sig om två båtlaster per vecka som nu lossas i Angola och enligt samma källa består lasterna av ”AK-47-karbiner, granatkastare, pansarfordon och SAM-7-raketer”. Utrikesministern bekräftar också i sitt svar till mig förekomsten av stora kubanska truppstyrkor och material. Att föra krig kostar som vi vet pengar, pengar och åter pengar. Kostnaderna för Cubas engagemang är det svårt att få något exakt grepp om, men man kan ändå göra vissa skattningar. Om vi utgår från den . siffra som jag nämnde i min interpellation — vilket är lågt räknat —, nämligen att Cuba har 6 000 soldater i Angola, blir dagskostnaden 1,8 milj.kr. Militär expertis som jag har talat med uppskattar nämligen kostnaden per soldat och dag under de förhållanden som råder i Angola till lågt räknat 300 kr. Totala kostnaden för ett år blir då 641 milj.kr., fortfarande lågt räknat. Det innebär, herr talman, att det svenska bistånd som vi ger till Cuba för innevarande budgetår, 60 milj.kr., går åt under krigföring i Angola under en månad och en vecka. Så snabbt används alltså ett belopp som motsvarar den svenska u-hjälpen. Vi är alltså indirekt med och betalar. Man kan visserligen påstå att våra pengar går till skolor och sjukhus, men det är alldeles uppenbart att det inte är möjligt att öronmärka pengar hur långt som helst. Kubanerna kan nu använda de medel som de annars skulle ha använt till skolor och sjukhus till kriget i Angola. Herr talman! Jag sade att 6 000 man var lågt räknat. Senare uppgifter tyder på att det rör sig om en mekaniserad division, alltså ungefär 10 000 man. Man räknar med att Cuba förutom dessa 10 000 man i Angola har 100 stridsvagnar, två bataljoner tungt batteri, två divisioner attackflyg och att man sammanlagt skeppar in 1000 ton underhållsmateriel per dag för att få detta att fungera. Det är alltså fråga om betydande insatser. Då frågar man sig, herr talman: Har vi moralisk rätt att vidta förändringar i den svenska biståndspolitiken med anledning av detta? Utrikesministern säger nej i sitt svar. Olof Palme har i en artikel i Dagens Nyheter gett sin syn på detta och hävdat att en minskning av det svenska stödet till Cuba skulle innebära en ”bestraffning” av detta land. Det ” skulle alltså vara fult av Sverige att låta bli att använda sina pengar till att utbreda kommunismen med vapenmakt i en annan del av världen. Jag kan inte förstå detta, och jag tror inte att svenska folket i gemen gör det heller. Vad har svensk biståndspolitik gått ut på hittills? Jo, just en markant politisering av u-hjälpen med pengar till de länder som svensk socialdemokrati gillar och tror sig ha en värdegemenskap med. Här inte oppositionen fått kämpa för att anslaget till Etiopien inte skulle urholkas när socialdemokratin ville tunna ut biståndet till detta land på grund av att man ogillade den regim som fanns där? Har inte regeringen blixtsnabbt slagit till mot länder som den och -— för all del — opinionen i Övrigt inte har gillat, t.ex. Chile och Pakistan, när det gällt att dra ned på biståndet? Och vad hände med Sudan för några år sedan? På grund av ett inbördeskrig i detta land trappade vi snart ned vårt bistånd och stängde t.o.m. vår ambassad i Khartoum, därför att vi inte gillade det som hände i landet. Varför går det ibland att snabbt klippa av u-hjälp och ibland inte, herr utrikesminister? Är det inte så att det beror på de politiska sympatierna? Och gör vi inte genom att välja ut ett visst antal länder och ge dem u-hjälp och andra inte en politisk preferens? Har vi inte i själva verket på det sättet bestraffat vissa länder som kommer och ber om vår hjälp men som vi inte vill hjälpa därför att vi inte gillar dem? Sakläget är nu tämligen klart. Det framgår både av interpellationssvaret och av Olof Palmes artikel, där han skriver: ”Cuba har efter hand sänt betydande truppkontingenter till Angola. Vi ställer oss kritiska till detta precis som till all annan intervention.” Utrikesministern säger: ”Vi ställer oss kritiska till det kubanska militära engagemanget.” Detta är ju klart språk. Skall det verkligen inte leda till några konsekvenser? Inte ens till ett upprört tal av statsministern med några märgfulla formuleringar? Ingenting alls? Varför smyger vi då för Cuba? Har statsminister Palme blivit så bortkollrad av Fidel Castro vid sina kontakter med honom att det kritiska omdömet trubbats av? Försöker man dölja något? Låt mig här erinra om att Olof Palme tidigare haft en brevväxling med Fidel Castro, en officiell sådan som förmedlats av en svensk ambassadör. Gösta Bohman har i sin egenskap av ledamot av utrikesnämnden begärt att få ta del av den här brevväxlingen i enlighet med den praxis som finns i sådana fall. Olof Palme har vägrat. Riksdagen beslutade förra våren att uppmana statsministern att lämna ut breven. Statsministern har trots påstötningar, den sista så sent som den 12 december från Gösta Bohman, vägrat att lämna ut breven. Ännu i går kväll hade herr Bohman icke fått dessa brev. Då jag ånyo har dechargeanmält denna uppenbara nonchalans mot riksdagens beslut, skall jag inte nu ta upp saken mer utan återkomma till den senare i vår. Men jag har nämnt den därför att jag tycker att den utmärkt väl illustrerar våra underliga Cubarelationer. Herr talman! Ett fortsatt stöd till Cuba kan under nuvarande omständigheter inte bidra till annat än att hos allmänheten frammana en allmän fientlighet mot svensk u-hjälp. Genom sin inriktning av biståndet bidrar den svenska regeringen i hög grad till att rycka undan den moraliska grunden för svenskt bistånd. Det är ett tungt ansvar som regeringen här tar, och inga argument i världen kan dölja det faktum att den av regeringen föreslagna höjningen — för det är det som det är fråga om — av den svenska hjälpen till Cuba innebär att regeringen ger sin tysta sanktion åt en blodig militär intervention i socialismens tjänst.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Möjligheterna att få någon allsidig information om vad som egentligen händer och har hänt i Angola är begränsade. Få oberoende korrespondenter har tillåtits följa de stridande parterna i det inbördeskrig som nu pågår. Några av dem som försökt har kastats ut. Den diplomatiska rapporteringen innehåller en blandning av gissningar och fakta. Vad vi vet är att tre angolanska rörelser bekämpar varandra, militärt och politiskt. Det bedöms allmänt vara en tidsfråga innan den ena av dessa rörelser, MPLA, har vunnit en militär seger. Får MPLA full kontroll över Angola har vi naturligtvis bara att notera detta som ett politiskt faktum. Då får erkännandefrågan bedömas enligt samma principer som tillämpas i andra liknande fall. Vad vi också vet är att den utländska inblandningen har varit och fortfarande är omfattande. MPLA är för sin krigföring av allt att döma helt beroende av teknisk och ekonomisk hjälp från Sovjet och av kubanska trupper. De två andra rörelserna, UNITA och FNLA, har i varierande utsträckning stött sig på insatser från USA, Kina, Zaire och Sydafrika. Vad som vidare verkar uppenbart är att stormakternas intressen i Angola väsentligen har att göra med landets rika tillgångar på olja, mineraler och andra naturtillgångar och med dess strategiska läge. Så har Angola, som så många andra områden i den s.k. tredje världen, kommit att bli en tummelplats för ekonomiska intressen och stormaktspolitiska motsättningar. Man kan naturligtvis uttrycka samma sak så som utrikesministern gör i sitt svar, att stödet utifrån är till för att ”hjälpa den ena eller andra rörelsen till seger”. Jag är bara rädd för, herr utrikesminister, att analysen så formulerad blir litet i vänligaste laget. Ty förmodligen är stormakterna, antingen de nu agerar på egen hand eller via ombud, väsentligen ute för att ”hjälpa” sig själva. USA har stora ekonomiska intressen att bevaka liksom den viktiga sjövägen utanför Afrikas västkust. Sovjet har länge sökt få ett politiskt fotfäste i den här delen av den afrikanska kontinenten. Kina har alltid ett intresse av att liera sig med Sovjets fiender. Sydafrika har ett givet intresse av att blåsa under splittringstendenser inom och mellan de fria afrikanska staterna. Dessutom har ju Sydafrika ett annat intresse av att ha trupper i Angola: man har från den positionen kunnat göra rensningsoperationer in i Namibia. Vad vi vet väsentligen mindre om är bakgrunden till denna splittring. Det är därför litet förvånande att man på sina håll tycks ha så lätt att placera in de olika rörelserna i skilda politiska fållor och med sådan säkerhet anser sig kunna bedöma deras grad av folklig förankring. Utrikesministern talade i en debatt här i kammaren i december förra året litet kryptiskt om MPLA som ”den folkligt förankrade politiska rörelse som förenat kampen för självständighet med strävandena efter social och ekonomisk rättvisa i Angola”. En annan socialdemokratisk talare i samma debatt, fru Dahl, tolkade detta som att den svenska bedömningen är att MPLA är den enda folkligt förankrade befrielserörelsen, den enda som framträder med rätt att representera det angolanska folket. De två andra kunde närmast jämföras med USA:s marionettregimer i Saigon på sin tid. Att hänvisa till att FNLA och UNITA också har anhängare vore, menade hon, lika rimligt som att säga att ”quislingarna i Norge skulle ha haft folklig förankring, bara därför att det fanns anhängare till nazisterna i Norge under kriget”. Även om utrikesministern i en senare replik i samma debatt tycktes instämma i mycket av det som sagts av både fru Dahl och andra som gick på samma linje, förutsätter jag att utrikesministerns och därmed regeringens bedömning är en annan och mera nyanserad. Både MPLA och FNLA bildades som motståndsrörelser mot den portugisiska kolonialmakten. FNLA som en bonderörelse med mer konservativa värderingar och traditionella rötter, MPLA som en mer modern och intellektuell rörelse med förankring i europeisk kultur. UNITA är en utbrytning ur FNLA. Att stämpla de här tre rörelserna med utgångspunkt uteslutande i varifrån de nu får sitt militära stöd är en mycket grov förenkling. Sydafrikas inblandning i konflikten, främst på UNITA:s sida, är naturligtvis en tragik, inte bara för Angola utan för hela Afrika. Det finns förklaringar men knappast något försvar för att UNITA-ledarna inlåtit sig i en sådan allians. Men från att säga det till att påstå att den här sidan i den angolanska konflikten skulle vara något slags femtekolonn i kampen mot apartheid i södra Afrika är steget ändå långt. Sammanhangen är betydligt mer komplicerade än så. Det är lika förenklat att påstå att FNLA:s traditionella stöd från USA allierade Zaire skulle vara ett uttryck för att den rörelsen går det amerikanska storkapitalets ärenden. Och jag kan inte heller hålla med dem som menar att MPLA:s stöd från den kommunistiska stormakten och dess bundsförvant Cuba är ett uttryck för MPLA:s beslutsamhet att etablera en marxistisk stat i Afrika. Jag tror över huvud taget att vi hamnar fel om vi bedömer den här konflikten och de parter som agerar i den i termer som lånats från ideologiska kraftmätningar i helt andra delar av världen. Det är en afrikansk konflikt med alla dess komplicerade etniska, religiösa och regionala särdrag. Att tro att det ur spillrorna av ett nästan femhundraårigt portugisiskt kolonialvälde på några månader skall uppstå en fix och färdig demokrati är en barnslig tanke. Vad vi kan hoppas är att resultatet, trots stormakters försök till sabotage, skall bli en självständig stat med förmåga att använda de rika naturtillgångarna för att tillgodose de egna invånarnas behov av drägligare levnadsvillkor. Skall detta bli möjligt är den första förutsättningen att det ffrämmande militära stödet, vare sig det har formen av krigsmaterial eller trupper, upphör. Det enda den s.k. hjälpen kan åstadkomma är att motsättningarna mellan de olika folkgrupperna i Angola fördjupas. Bara under de senaste mänadernas krig med amerikanska och sovjetiska vapen, kubanska och sydafrikanska trupper har fler angolanska liv offrats än under mer än tio års gerillastrider mot den portugisiska kolonialarmén. inblandningen måste enligt min mening vara en viktigare uppgift för det svenska agerandet än att markera ett stöd för den ena eller den andra sidan. Den angolanska konfliktens bakgrund och det sätt på vilket den utvecklats gör att en sådan hållning också borde ligga väl i linje med traditionell svensk utrikespolitik. Det finns heller ingen anledning att tro att det förhållandet att MPLA:s seger kanske inom kort är ett faktum betyder att alla problem därmed är ur världen. Mycket —- inte minst uttalanden från de två andra rörelsernas ledare — tyder nämligen på att vi får en nästa fas, en fas som kan bli ett utdraget gerillakrig, fortsatt blodsutgjutelse och fördjupade motsättningar. Motivet för de afrikanska stater som vid OAU-mötet nyligen vägrade att erkänna MPLA var just en fruktan för en sådan utveckling och inte, som det ibland framskymtat i den militanta svenska debatten, den orimliga tanken att halva Afrika plötsligt skulle ha slutit upp på Vorsterregimens sida. Det är förmodligen ganska litet som Sverige kan göra politiskt för att bidra till en fredlig utveckling i Angola. Jag tycker ändå att regeringens åsikt att de främmande trupperna skall dras tillbaka har formulerats litet väl försynt. ”Vi ställer oss kritiska till det kubanska militära engagemanget”, säger utrikesministern i sitt svar — som om kritiken gällde en eller annan misslyckad formulering i någon mindre viktig FN-resolution. Var vi däremot — tror jag — kan göra en mera direkt och omedelbart effektiv insats är på det humanitära området. Inbördeskriget har slagit hårt mot den angolanska civilbefolkningen. En av världens största kaffeexportörer kommer kanske inte att kunna exportera något kaffe på flera år eftersom skördarna förstörts. Vad detta betyder för landets ekonomi och vad det betyder i lidanden för de människor — och de utgör en ganska stor del av den angolanska befolkningen — som är beroende av den näringen för sina blygsamma inkomster är ganska lätt att förstå. Därtill kommer att flyktingar i hundratusental nu börjat återvända från Zaire. Vi satsade här förra året — om jag har fått riktiga uppgifter — knappt en miljon på humanitär hjälp. FN:s hjälporganisationer har dragits bort på grund av kriget. Men Frikyrkan Hjälper och Röda Korset fungerar fortfarande. De erbjuder oss kanaler som vi bör utnyttja i all den omfattning som det är transporttekniskt och på annat sätt möjligt. Men inbördeskriget i Angola har, herr talman, också fått betydelse för den svenska debatten på ett annat sätt. Samtidigt som Havannaregeringen satsar stora pengar på att skicka trupper till en krigsskådeplats där striderna på inget sätt berör landets säkerhetspolitiska intressen har den svenska regeringen föreslagit höjda biståndsanslag till Cuba. Många människor har undrat, och andra har gripits av vrede. De har ställt sig frågan: Skall vi ge u-hjälp till ett land som anser sig ha råd att satsa mångdubbelt större belopp på att, som Castro uttrycker saken, sprida revolutionen — i en helt annan världsdel? Jag förstår de människorna. Regeringens förslag till ökning är svårt att försvara eftersom någon höjning inte alls föreslagits till många av de svenska mottagarländer för bistånd som är mycket fattigare än Cuba trots att man i FN utfäst sig att ge förtur åt just de minst utvecklade länderna. Det är ett av de krav som finns inskrivna i dokumentet om den nya ekonomiska världsordningen. Regeringen har med sin Cubapolitik gjort den svenska u-hjälpsopinionen en större otjänst än man förmodligen själv begripit. Regeringens biståndsproposition och de motioner som väckts skall nu behandlas i utrikesutskottet, och det finns ingen anledning att här föregripa den diskussion som kommer att föras i utskottet och senare här i kammaren. I vår partimotion har vi redovisat hur vi ser på den här saken. Vi ansåg tre skäl vara viktiga när vi, liksom andra partier, beslöt att ge bistånd till Cuba: behovet av bistånd, den handelsblockad landet var utsatt för från de amerikanska staternas sida och det ensidiga beroende av Sovjetunionen som blev en följd av den politiken. I dag är situationen delvis en annan. De ekonomiska framstegen har varit betydande tack vare en framgångsrik sockerexport och god utvecklingsplanering. Det verkar också klart att den amerikanska handelsblockaden skulle ha upphört om inte Cubas engagemang i Angola hade kommit emellan. I det läget finns det anledning att pröva om inte vårt samarbete med Cuba väsentligen bör ha en annan inriktning än den rent biståndspolitiska. En sådan prövning har redan gjorts när det gäller Tunisien, och motiven har i princip varit desamma som dem vi åberopat i fallet Cuba. Självklart är det nödvändigt att se biståndet i ett långsiktigt perspektiv och att vi infriar gjorda utfästelser. Det bör vara god sed i allt internationellt umgänge. Vad de utfästelserna innebär i pengar blir det utrikesutskottets sak att ta reda på. Men någon ökning av biståndsanslagen inför nästa budgetår anser vi inte bör ifrågakomma. De pengar som på det sättet kan frigöras bör enligt vår mening utnyttjas för att stödja frihetssträvandena i södra Afrika, dvs. väsentligen i kampen mot apartheid — mot vad utrikesministern helt riktigt beskriver som ”den hatade och fruktade rasistregimen” — i Sydafrika och i Rhodesia.

Herr talman! Jag kom från Angola för bara ett par dagar sedan och var inte medveten om att den här debatten skulle hållas i dag. Därför har jag praktiskt taget inga papper med mig och jag har inte heller herr Björcks i Nässjö samlade skrifter på mig. Jag har inte ens hunnit få fram texten till hans interpellation. Men utrikesministern upprepar i sitt svar den fråga som herr Björck ställt: Kan utrikesministern bekräfta uppgifterna om kubanska styrkor i Angola? Det har väl bekräftats flera gånger.

Man kan fråga sig varför herr Björck är så intresserad av förekomsten av utländska trupper, och då enbart av de kubanska trupper som finns där för att försvara Folkrepubliken Angola mot utländsk intervention. Att reguljära trupper från den fascistiska apartheidregimens Sydafrika sedan lång tid ockuperat delar av södra Angola borde väl vara känt för herr Björck, liksom att de i oktober öppet genomförde en invasion med stora styrkor. Det var innan den siste portugisiske överkommissarien hade överlämnat Angola till, som han den 10 november sade, ”det angolanska folket”. Det var den 11 november som MPLA, den enda legitima och autentiska befrielserörelsen i Angola, utropade Folkrepubliken Angola i Luanda. Men den gjorde inte detta utan svårigheter. Bara några dagar innan de sista portugisiska kolonialtrupperna efter nästan 500 års ockupation och terror lämnade Angola gjordes ett överfall av en fascistisk portugisisk truppstyrka mot MPLA:s högkvarter i Luanda. Åtskilliga personer dödades, däribland några av de ledande i MPLA. Det angolanska folket har verkligen reda på vilka utländska trupper som funnits i Angola och vad de hållit på med. Jag har, som sagt, inte herr Björcks samlade skrifter på mig och vet inte hur stor oro herr Björck har uttryckt i den här församlingen tidigare om förekomsten av utländska trupper i Angola. Det är möjligt att han varit djupt bekymrad över detta. De portugisiska trupperna var där bortåt 500 år, så det fanns gott om tid för den här kammarens ärade ledamöter att uttrycka oro över förekomsten av utländska trupper i Angola och t.o.m. driva kampanj för att få ut dem därifrån. Det är möjligt att herr Björck har gjort allt detta. I så fall ber jag om ursäkt om jag misstänker honom för att inte ha varit oroad av utländska trupper i Angola tidigare. Men även före den 11 november fanns andra utländska trupper i Angola. De sydafrikanska trupperna ryckte fram söderifrån och stödde en marionettgrupp, UNITA, under Jonas Savimbis ledning — en marionettgrupp som över huvud taget inte hade fungerat som befrielserörelse utan tvärtom samarbetat med de portugisiska kolonialisterna. I norr ryckte reguljära trupper från Zaire ganska långt in i Angola för att stödja FNLA, som herr Ullsten tycktes ha en hel del hjärta för. FNLA har en speciell historia, som har berättats från Guinea-Conakry nyligen i en broschyr, avsedd för OAU, den afrikanska enhetsorganisationen. Där berättar man från Guinea-Conakry FNLA:s historia, Holden Robertos historia. Han var från början försedd med guineanskt pass, och i Guinea-Conakry erkänner man nu självkritiskt att man trodde att han var en verklig frihetskämpe. Jag vill minnas att hans s.k. angolanska regering blev erkänd av OAU redan 1963. Den blev erkänd på initiativ av Guinea-Conakry. Men kort tid senare fick man verkliga bevis för att Holden Roberto arbetade i en annan organisations tjänst, nämligen CIA:s tjänst, och OAU upphävde sitt tidigare erkännande. Det har f. ö. blivit bekräftat på nytt från USA för någon månad sedan att Holden Herr Björck avslutade sin predikan här med någonting om en blodig militär intervention i socialismens tjänst; han avser därmed de kubanska truppkontingenter som befinner sig i Angola. Men vad representerar de sydafrikanska trupperna i Angola, som uppgår till åtminstone 6 000 man — några säkra uppgifter finns inte om antalet? Vad representerar Zaires trupper, som jagades på flykten och som nu har lämnat Angola, bortsett från en smal landremsa längst uppe i norr? Herr Ullstens inlägg här var en aning mindre onyanserat än herr Björcks. Men han ser tydligen kriget i Angola som ett uttryck för stormaktsintressen, för en konflikt mellan Sovjetunionen på ena sidan och USA på den andra. Det fanns märkligt litet utrymme för det angolanska folkets strävanden, aspirationer och drömmar i hans syn på denna konflikt. När man ser på konflikten i Angola med det liberala vankelmod som herr Ullsten här har demonstrerat är det självklart att man parfymerar upp och ondulerar också sådana herrar som Holden Roberto och hans marionettjunta, FNLA, och helst vill ställa sig neutral till kampen i Angola. Jag har, som sagt, varit där helt nyligen på en internationell konferens — en snabbinkallad världskonferens — i Luanda med representanter för 63 stater. De flesta afrikanska stater var företrädda där med delegater. Ett tiotal av dem hade sänt delegater som representerade sina regeringar. F.n. är det om jag inte är fel underrättad — jag har inte hunnit läsa alla tidningar sedan jag kom hem —2S5 eller 26 av OA U:s 46 medlemsstater som har erkänt Folkrepubliken Angola, och några av dem ger ett kraftigt materiellt bistånd till Folkrepubliken Angola. För att åter anknyta till det liberala vankelmodet vill jag säga att man inte fann någonting av detta i Luanda. Samtliga delegater från Europa, Afrika, Latinamerika och Asien gav uttryck åt en enda mening, nämligen att hela den progressiva världen skall solidarisera sig med Folkrepubliken Angola, med MPLA, som är den enda verkliga befrielserörelsen i Angola. Denna har överallt i de områden som den befriat tidigare — och jag vill påminna om att den hade befriat 12 av 16 provinser i Angola fram till den 11 november när Folkrepubliken Angola utropades — upprättat ett hälsovårdssystem, med de ytterligt små resurser man hade. Vi skall komma ihåg, även om inte en del herrar och damer här i kammaren haft några blödande hjärtan för den sakens skull under Portugals välde i Angola, att den portugisiska kolonialregimen minst av allt var intresserad av att från det angolanska folket självt rekrytera och utbilda personer till läkare, ingenjörer och andra kvalificerade befattningar. Man har i de befriade områdena börjat, på sina ställen med stor framgång, att bekämpa analfabetismen. Praktiskt taget hela den svarta befolkningen i stora områden av Angola var analfabeter. MPLA har överallt där ett område befriats börjat med en jordreform. Man står alltså för en utveckling som är enbart i det angolanska folkets intresse. Jag tror också att alla utländska iakttagare som varit på plats och bevittnat ut vecklingen där har kunnat intyga detta, även många som på intet sätt delar den socialistiska övertygelse som MPLA besjälas av.

Det hävdas nu att detta bistånd har givits för att framför allt Sovjetunionen skall vinna ett inflytande av ett märke som är så väl känt för alla kolonialister och imperialister. Men även amerikanska journalister som på intet sätt är marxister tycker att USA borde ha passat på tillfället att få ett inflytande i Angola. En journalist som Anthony Lewis i New York Times skrev exempelvis att det effektiva sättet för Förenta staterna att vinna inflytande skulle ha varit att fördöma den sydafrikanska arméns invasion. ”I stället”, skrev han, ”har Förenta staterna ställt sig på samma sida som Sydafrika.

Medan jag var i Luanda firade man, den 4 februari, 15-årsminnet av den väpnade kampens början. Det var ett jättefolkmöte i centrum av Luanda. Vi hade tillfälle att se en stor demonstration. Det var först en militär demonstration med ett halvt dussin tunga och lätta tanks och ett stort antal luftvärnspjäser och artilleripjäser. Sedan kom den civila demonstrationen. Det var inte många vita som deltog i denna demonstration, men några fanns där. En avdelning av tåget leddes av en 22-23 årig vit man med MPLA-flagga. En grupp av en barnavdelning med uppskattningsvis 11-12-åringar leddes av en vit flicka med MPLA flagga. Det finns — det intrycket har nog alla fått som har varit i Angola —- en strävan att likvidera varje spår av rastänkande, en strävan att göra Folkrepubliken Angola till ett hem för alla oavsett om de är svarta eller hör till de vita som efter den 11 november slöt upp kring Folkrepubliken Angola. Det är nu rörande att lyssna till herr Björcks i Nässjö omtanke om demokratin i Folkrepubliken Angola. Någon sådan omtanke fanns inte före den 11 november och finns naturligtvis inte nu heller. Jag skall sluta med att säga att jag livligt hoppas att Cuba inte kommer att prickas för en gärning som vunnit den framstegsvänliga världens sympati, och jag hoppas att det svenska biståndet till Folkrepubliken Angola får en väsentligt större omfattning. Jag hoppas att utrikesministern mycket snart tillkännager att Folkrepubliken Angola blivit diplomatiskt erkänd av Sverige.
Herr talman! Jag skall inte syssla med biståndet till Cuba. De frågorna kommer biståndsministern Getrud Sigurdsen att ta upp. Men jag kan inte underlåta att säga något om de frågeställningar som herr Björck i Nässjö uppehöll sig vid. Utan att nämna ett ord om den militära interventionen från Sydafrikas sida och den militära hjälp som i övrigt ges och/eller har getts i Angola inriktar herr Björck sig bara på den militära hjälp som kommer från kubanskt håll. Detta är ju en fruktansvärt ensidig uppläggning, som helt och hållet avslöjar herr Björcks avsikt med hela frågan, nämligen att försöka få det svenska biståndet till Cuba indraget. Det som herr Björck ansåg vara själva kärnan i det här problemet var att den kubanska hjälpen är till för att etablera ett kommunistiskt Angola. Han menade att Sverige på olika sätt har understött sådana försök och gör det också nu genom att lämna bistånd till Cuba. Det är denna vanligt förekommande föreställning om MPLA som jag vill varna för att vi politiker här i kammararen alldeles biter oss fast vid. Vi känner ju sedan gammalt ledarna för MPLA och vet att ingen av dem som vi under många år har haft kontakter med är kommunist. Att det finns kommunister i MPLA är klart, men majoriteten i rörelsen, och även huvuddelen av ledningen och de mest framträdande ledande personerna är icke kommunister. Att de är vad vi känner väl till från många afrikanska länder, nämligen afrikanska socialister, är en helt annan sak. Själva är de mycket medvetna om skillnaden mellan att vara en afrikansk socialist, t.ex. av märket Nyerere eller Frelimo i Mogambique, och att vara en kommunist.

Det som är centralt för oss är ju att vi utdömer all militär inblandning medan herr Björck bara utdömer den kubanska militära inblandningen — i varje fall i det här anförandet.

Man gav exempel på hur man ville att det samhällssystem skulle se ut som skulle växa upp om hela Angola blev självständigt och fritt. Den stora tragiken i Angola är den splittring mellan olika rörelser som nu har lett till ett inbördeskrig. Men om man talar om utländsk inblandning skall man inte glömma att den i första hand är sydafrikansk. Den började redan förra sommaren, när de första truppstyrkorna sändes in. Redan i augusti fanns sydafrikanska förband på plats långt inne i Angola.

Cuba hade tidigare några hundra instruktörer i Angola, men den första kubanska styrkan lär icke ha kommit förrän i början av oktober. MPLA:s förmodan att det här var en militär uppladdning som kunde bli katastrofal ur dess synpunkt bevisades ju av vad som hände. Någon månad efter självständighetsdagen stod fientliga styrkor utanför Luanda. Många av er minns säkert hur svenska radio och TV-reportrar lämnade oss meddelanden från Luanda där vi kunde höra kanondundret från omgivningarna. Motståndarna var alltså alldeles inpå Luanda.

Vi har fördömt denna utländska intervention; vi gjorde det i samband med självständighetsdagen den 11 november förra året, och jag har gjort det vid flera tillfällen, i interpellationsdebatter här i kammaren och i TV och radiointervjuer. På den punkten är vår inställning fullständigt klar: fördömandet gäller samtliga utländska militära styrkor, inte bara de kubanska. Jag är helt enig med herr Ullsten om att den enda linje som vi kan ha här i Sverige naturligtvis är — även om det kanske nu är alldeles för sent — att verka för att det blir en samförståndslösning, att försoning kommer till stånd om det nu är möjligt. De afrikanska staterna har arbetat för detta. De har misslyckats. Frågorna har inte varit föremål för behandling i FN:s säkerhetsråd därför att de afrikanska staterna plus de inblandade i Angola inte vill att de skall tas upp där. Det är klart att detta är den alldeles riktiga inställningen: Bort med den utländska inblandningen i Angola! Låt det angolanska folket fritt och självständigt få bestämma över sin framtid! Låt de krafter som kämpar och har olika meningar, kanske olika ideologier, och som företräder olika stammar, komma samman och försöka komma överens! Det har varit —- och är naturligtvis fortfarande — den svenska ståndpunkten. Men att så ensidigt se på situationen i Angola som herr Björck gjorde — det måste man bestämt reagera emot. Herr talman! Jag skall inte gå in på sammanknytningen med Cuba, som egentligen är en annan sak.
Herr talman! Herr Björck i Nässjö uppehöll sig i sitt inlägg mycket vid frågan vilket val av länder vi skall ha när det gäller mottagare av svenskt bistånd. Utrikesministern har ju klart redovisat vad som ligger till grund för val av mottagarländer för vårt bistånd, och det står den svenska riksdagen bakom. Jag vet att moderaterna har en annan mening i den här frågan. Herr Björck går sedan in på vilken typ av stater det är som får del av det svenska biståndet, och det är naturligtvis så, som herr Björck säger, att en del av dessa stater har kommunistiska regimer. Jag tror att det var herr Arne Geijer som här i kammaren sade i en biståndsdebatt att om vi skulle söka efter ett land med samma demokratiska uppbyggnad som de västerländska staternas, då skulle vi inte ge bistånd till något land. Det är just så att flertalet av dessa fattiga u-länder har andra styrelseskick än den västerländska traditionella demokratin. En del är kommuniststater, andra är enpartistater osv. Men jag har inte hört att moderaterna — det sade inte herr Björck nu, och jag har inte heller sett det i några motioner — vill avbryta allt bistånd. Det skulle vara konsekvensen, nära nog, om man drog slutsatser av det resonemang som herr Björck för. Herr Björck nämner några länder i fråga om vilka han påstår att den svenska regeringen har gjort ett annat ställningstagande än när det gäller Cuba i det här fallet. Det har aldrig varit aktuellt, herr Björck, att avbryta biståndet till Indien, Pakistan, Sudan eller Etiopien, som jag tror var de länder herr Björck räknade upp. Det var ett kort krigstillstånd mellan Indien och Pakistan 1965. Vi hade då ett begränsat bistånd till dessa båda länder, men det fortsatte. Vad som hände 1971 påverkade inte heller biståndet till Indien. I detta fall var det också så att efter kriget nuvarande Bangladesh — tidigare Östpakistan — var den del av Pakistan som i huvudsak vår hjälp gick till. Bangladesh är nu huvudmottagarland för svenskt bistånd, och vi ger också bistånd till Pakistan, även om det inte är ett programland. Bistånd utgår också till Sudan. Bistånd utgår — och har inte skurits ned -— till Etiopien. Vi kan konstatera att det i årets budgetproposition föreslås ett ökat anslag till Etiopien. Jag kan i detta sammanhang meddela kammaren att konservativa politiker i andra länder också har tagit upp den här frågan om att avbryta stödet till Cuba med anledning av kubanernas stöd till MPLA-regeringen i Angola. Canadas, Hollands och Norges regeringar har tagit precis samma ställning som den som den svenska regeringen här i dag har redovisat. Moderaterna beskyller ofta regeringen för att politisera biståndet. Men när det gäller ländervalet tittade jag i den moderata partimotionen till årets riksdag. Där säger man: ”Vid Sveriges val av mottagarland bör hjälpbehovet och icke politiska bedömningar vara avgörande. Det väsentliga måste vara att biståndet i varje enskilt land utformas på ett utvecklingsbefrämjande sätt, så att det kommer den fattigaste befolkningen till godo.” Ja, det överensstämmer ju i stor utsträckning med det som är grundvalen för den svenska biståndspolitiken. Jag tycker kanske att herr Björck i Nässjö i viss utsträckning faller på eget grepp när han kritiserar den svenska regeringen för politisering av biståndet. Vad är det herr Björck och moderaterna föreslår när man säger att man skall ompröva eller avbryta vårt bistånd till Cuba? Det är väl just en politisering, fattandet av ett politiskt beslut. Jag skulle till slut återigen vilja citera ur moderaternas partimotion: ”En politisering av den svenska u-hjälpen äventyrar —-—-- nödvändig kontinuitet i utvecklingsarbetet ———” Herr talman! Jag tycker att det här tyder på att vi skall fortsätta biståndet till Cuba.

Herr talman! Jag skall försöka något kommentera de inlägg som har gjorts framför allt av herrar Takman och Andersson, vilka ju delvis hade samma syn på det här problemet. Vad det gäller herr Takman, så torde det väl knappast finnas något land i världen med någon konferens som herr Takman icke besöker och sedan kommer hem och berättar rena barnsagor om vad som har hänt där. Herr Takman har i sitt inlägg inte med ett ord berört de kubanska trupperna, trots att han väl hade alla möjligheter att studera deras aktiviteter på den s.k. världsfredskonferensen eller vad det nu var för någonting nere i Luanda. Dessutom påstod herr Takman att ett 60-tal länder var representerade där. Då får jag fråga: Representerade herr Takman möjligen Sverige, sig själv eller det kommunistiska partiet? Och vad representerade de andra länderna i det här sammanhanget? Nej, herr Takman känner vi som en fellow-traveller av värsta sort när det gäller sådana här aktiviteter, så hans vittnesbörd kan vi nog inte fästa något större avseende vid. Vad beträffar min underlåtenhetssynd att de senaste 500 åren icke bekämpa den portugisiska kolonialmakten i Angola och Mogambique, så torde det finnas rent naturliga skäl till att jag under den tidsperiod som herr Takman anger har haft begränsade möjligheter härvidlag. Som sagt: Att det var enighet i Luanda vid en kommunistisk eller prokommunistisk världskonferens av något slag förvånar sannerligen ing en i det här sammanhanget. Och mina samlade skrifter i det här avseendet, herr Takman, finns inte. Det torde mest vara i kommunistiska länder som politikers tal ges ut i vackra samläde skrifter och sedan distribueras till partifolk av lägre dignitet. Men något som är intressant här är ju de frågor som riktats till mig om varför jag inte tagit upp Sydafrikas intervention. Det är ju inte det, herr utrikesminister, saken handlar om. Jag har framställt en interpellation beträffande Cuba och det svenska biståndet till Cuba. Såvitt mig är bekant ger vi inget bistånd till Sydafrika. Skulle några propåer komma om detta kan herr utrikesministern räkna på mitt stöd för att det inte skall bli något av med det. Jag kan inte föreställa mig att man förbereder något sådant inom utrikesdepartementet. Min inställning till Sydafrika är helt klar. Jag har under ganska många år varit med om att arbeta mot den sydafrikanska rasismen. Jag gjorde det redan i en rad sammanhang när jag gick i skolan. Men, herr Andersson, som en ren upplysning kan jag nämna att jag under en tid var förste vice ordförande i den organisation i Sverige som var huvudman för bojkotten mot Sydafrika, nämligen Sveriges ungdomsorganisationers landsråd. Där fick jag vara med om att på en lång rad sätt arbeta just mot rasismen i Sydafrika och övertala svenska folkrörelser, t.ex. KF, att fortsätta med sin bojkott mot Sydafrika, vilket KF inte ville och också avstod från, när de privata handlarna hade litet bättre apelsiner än KF kunde saluföra. Jag skall gärna berätta om den kampen här, så kan ju herr Andersson berätta om regeringens och sin egen heroiska kamp mot rasismen i Sydafrika. Men nu är det som sagt inte det som det här handlar om, utan här handlar det om Cuba, ett land som vi ger en mycket betydande del av det svenska biståndet till. Som jag har angett i min interpellation har Cuba ett antal militära och civila rådgivare i ett tiotal länder i Mellanöstern och Afrika. Det anser man sig ha råd med. Men då frågar jag: Har vi då råd, och är det riktigt och tillbörligt att vi stöder ett land som arbetar på det här sättet? För, herr Andersson och fru Sigurdsen, vad är det som sägs i den broschyr som SIDA ger ut, som distribueras till eleverna i våra skolor och i vilken det talas om varför vi ger bistånd? Jo, där säger man bl.a. att det svenska biståndet ”skall medverka till en samhällsutveckling i demokratisk riktning i u-länderna”. Menar herr Andersson och fru Sigurdsen att de kubanska truppernas kamp i Angola medverkar till en samhällsutveckling i demokratisk riktning i Angola? Jag betvivlar det! Vad sedan gäller inriktningen av biståndet sägs det att vi skall ge bistånd till länder där det verkligen behövs. Fru Sigurdsen citerade här den moderata partimotionen, men det är väl inte helt obekant att just Cuba har en relativt hög levnadsstandard. Det känner fru Sigurdsen och herr Andersson väl till. Och en av herr Anderssons medarbetare, tillika en av våra mest omdömesgilla ambassadörer, Harald Edelstam, har i en rapport som kommit till allmänhetens kännedom uttalat sig om detta. Jag skall här gärna citera några rader ur den rapporten. Han säger så här: ”Man ser i stället en nation i arbete, var och en tycks ha en uppgift att fylla,” — och nu kommer det intressanta — ”folk är snyggt och ändamålsenligt klädda, man ser inga fattiga och inga rika människor.” Vidare skriver Edelstam följande: ”Cubanerna äger icke västerlänningens ha-begär och nöjer sig på fritiden med gungstolen framför TV-apparaten,” — sådana har man uppenbarligen — ”kylskåpet i köket och en bekväm säng i sovrummet. Klimatet är tropiskt, vilket gör att anspråken på kläder och bostad är små. Likaså blir möbleringen enklare eftersom mattor och stoppade möbler är onödiga och olämpliga.” Detta säger alltså en svensk ambassadör i sin rapportering från detta land, och det torde ju inte direkt tyda på att akuta svenska insatser här är nödvändiga.

Det tycker jag är tänkvärt. I Cuba har vi en exempellös upptrappning av det svenska biståndet. Budgetåret 1971/72 gav vi 3,6 miljoner. För nästa budgetår föreslås 70 miljoner, alltså en 20-dubbling på dessa fem sex år. Cuba bedriver själv u-hjälpsverksamhet. Man har t.ex. byggt ett mycket magnifikt lyxhotell utanför Hanoi, ett hotell som uppenbarligen skall användas för turism, även om den turismen inte tycks gälla vissa svenska journalister. Lars Braw på Kvällsposten är en av dem som under ganska många månader nu har försökt att få visum men inte fått det. Herr talman! Till slut vidhåller jag bestämt att svensk utrikespolitik under de senare åren har ändrat karaktär. Vi kan diskutera om detta är riktigt eller inte. Vi är ju ett litet land utan kolonialt förflutet och med en alliansfri utrikespolitik. Därför har vi förutsättningar att spela en roll och göra vissa insatser i världspolitiken. Vi kan säga vad andra länder inte kan eller vågar. Vi kan föra frihetens och demokratins talan när ingen annan vill eller har möjlighet. Men förutsättningen för att vi skall bli trodda när vi tar avstånd från diktatur, förtryck och rasism i andra delar av världen är att det finns någon konsekvens i den svenska utrikespolitiken. Jag hävdar att det gör det mindre och mindre. Vi är inte längre neutrala i den bemärkelsen att vi avstår från att säga vad vi tycker och tänker i internationella frågor. Men vi är inte heller neutrala i den bemärkelsen att våra moraliska fördömanden drabbar lika. Därför har inte längre svensk utrikespolitik den effekt som den skulle kunna ha och som den borde ha. Det som nu har hänt när det gäller Cubas inblandning i Angola visar dessutom att regeringen inte hyser den omtanke om den svenska uhjälpens framtid som jag tycker att regeringen borde hysa med tanke på vad man har sagt i andra sammanhang. Man tar på sig ett stort ansvar om man låter u-hjälpen till Cuba fortsätta eller till på köpet, som nu föreslagits, ökar den.

Herr talman! Herr Takman talade mycket om det liberala vankelmod som skulle ha gripit mig i den här frågan. I så fall delar jag det ödet med t.ex. den afrikanska enhetsorganisationen OAU som, precis som jag sade i mitt förra inlägg, inte kunde fatta något beslut i Ango!sfrågan. Hälften av delegaterna ansåg att det vore fel att erkänna MPLA. Detta ställningstagande från OAU-staternas sida bottnade inte i att de ogillade de idéer som MPLA står för och inte heller i att de ville stödja de två andra organisationerna. Motviljan mot ett ensidigt erkännande bottnade i att man just fruktade att man därmed skulle frammana en situation i Angola som kunde leda till att motsättningarna mellan de olika folkgrupper som står bakom de tre rörelserna fördjupades. Därmed skulle man bli medskyldig till fortsatt blodsutgjutelse. Man ville undvika det. Det är och har varit en av kungstankarna i panafrikansk politik över huvud taget att till varje pris försöka hålla ihop de ibland ganska slumpmässigt tillkomna afrikanska staterna. Börjar det rasa på ett ställe kan det fortsätta på andra. Så agerade man i Nigeriakonflikten, och så har man gjort i andra kriser. Jag har precis samma mening.

Jag har en stark känsla av att människorna vill åstadkomma en sådan utveckling. Och man inser att det försvåras eller omöjliggörs om utländska makter med helt andra motiv sätter in sina militära och politiska resurser för att stödja än den ena, än den andra av de tre rörelserna. På det sättet blåser de under fortsatt krig och fortsatt splittring. Herr Takman tycker att det är konstigt att jag inte kan ta klar ställning till det sydafrikanska engagemanget i Angola. Jag tog en alldeles klar ställning till det; jag sade att det finns inget försvar för UNITA-ledarnas allians med Sydafrika. Men jag tillade — jag tyckte inte vi skall göra det för lätt för oss när vi kritiserar vad som händer i andra delar av världen — att även om vi inte kan hitta något försvar för den sortens allians måste vi kanske besvära oss med att se om det finns några politiska och ekonomiska förklaringar. Och det finns det säkert.

Det vore en orimlig, förenklad och vulgär tolkning. Inte minst herr Takman borde kunna ha en viss förmåga att kritiskt bedöma sådana här militärstrategiska oheliga allianser — de har faktiskt förekommit på närmare håll än i Angola. Jag tror över huvud taget rätt litet på herr Takmans historieskrivning. Han säger att han i Luanda har erfarit att det finns bara en mening där — man vill att MPLA skall segra. Hela Afrika jublar inför den tanken. Jag tror inte att Luanda just i dag, eller just i de kretsat i vilka herr Takman har rört sig, är rätta stället att göra några särskilt objektiva iakttagelser i den frågan. Det kanske är bra att MPLA segrar men bara under en förutsättning, nämligen att ledarna i MPLA inser att om segern inte bara skall bli militär utan också leda till en politisk lösning på konflikten så måste man gå in för en försoningspolitik. Annars är risken påtaglig att det kommer att bli ett utdraget inbördeskrig, där de besegrade rörelserna kommer att gå under jorden. Det vore ingen lycklig utveckling, i varje fall inte för dem som vill se mindre militant och mera humanitärt på dessa problem. Utrikesministern sade att MPLA inte är kommunistiskt. Jag tror att det är ett riktigt påpekande. Vi gör det ofta alltför lätt för oss här i Sverige. Vi tror att det politiska mönster som präglar vårt land och Europa är detsamma som uppträder i alla världsdelar. Oberoende av historia, tradition, stammotsättningar etc. är det enligt denna enklare opinionsbild alltid möjligt att få olika rörelser och grupper runt om i världen att passa in i svenska eller västeuropeiska mönster.

Jag har inte sagt att utrikesministern skulle ha en sådan uppfattning, men det vore bra om vi kunde få bekräftat att det inte är så. Det skulle göra den svenska hållningen mera nyanserad på den här punkten. För i det avseendet bör den vara nyanserad. Samtidigt som jag tycker att kravet på att de utländska trupperna skall lämna Angola kanske borde kunna framföras litet mindre nyanserat. Får jag sedan med anledning av både utrikesministerns skrivna svar och hans senare inlägg säga att det finns en glidning i resonemanget som antyder en felaktig uppfattning om händelseförloppet. Av hans inlägg får man intrycket att MPLA regeringen i Angola begärt förstärkningar från Cuba sedan de sydafrikanska trupperna hade invaderat Angola. Jag är inte säker på att det förhåller sig på det sättet.

Detta uttalande gjordes strax före eller under OA U-mötet och han hade tillagt: Vi tänker inte dra tillbaka de trupperna, även om OAU skulle rekommendera det. Senare har visserligen Fidel Castro i en intervju, även återgiven i Dagens Nyheter, påstått att det inte fanns några kubanska trupper i Angola förrän den 23 oktober. Jag tror att herr Andersson har anledning att ta sin kubanske kollega på orden. Herr talman! Det är intressant att iaktta det plötsliga engagemang i en u-landsfråga som herr Björck i Nässjö visar. Det har vi inte varit vana vid i kammaren vid andra tillfällen. Moderaterna och deras ledande företrädare brukar hålla sig ganska mycket i lä bakom regeringens förslag, aldrig föreslå ett enda öre mer i u-hjälp. De brukar över huvud taget sällan tala med något egentligt engagemang om de rika ländernas skyldighet att hjälpa de fattiga. Men nu är man på alerten. Nu ser man en chans att göra ett annat slags inrikespolitik av u-hjälpen. Jag tycker att den prioriteringen — även om jag kan instämma i en del av kritiken av den svenska Cubapolitiken — är litet ledsam. Jag skulle också vilja rekommendera herr Björck att driva den här tesen om att vi inte kan stödja u-länder, som inte fyller demokratiska krav, litet mindre långt. Konsekvensen kan annars bli att vi borde upphöra med allt slags samarbete med u-länder. Herr Björck nämnde Etiopien och sade att vi fick kämpa hårt för att inte anslaget till Etiopien skulle dras in. Men Etiopien var då och är fortfarande en av Afrikas mest stenhårda diktaturer. Där varken fanns eller finns i dag plats för vare sig några socialdemokrater eller några moderater. Men jag tycker inte att det i sig skall vara ett skäl för oss att avstå från att gå in och göra en biståndsinsats. Vi skall göra våra insatser för människorna, inte för regimen. Det är alldeles klart att förutsättningarna för ett framgångsrikt biståndssamarbete har att göra med vilken politik som regeringen i mottagarlandet för. Men sedan den bedömningen väl är gjord handlar det om att bedöma de enskilda projekten och se om den hjälp vi avser att ge verkligen kan åstadkommas och bli effektiv. I folkpartiet är vi bekymrade över reaktionen mot Cubahjälpen därför att vi tror att den skadar det mycket sköra stöd som finns hos den svenska allmänheten för större svenska biståndsinsatser i de fattiga länderna. Jag hoppas därför, herr talman, att det som sagts och inte sagts här i dag kan tolkas som ett uttryck för att det finns ett gehör hos andra partier och hos regeringen både för principen att ingångna biståndsavtal skall hållas och att vi skall ge förtur åt de minst utvecklade länderna. I den sortens frågor tycker jag att det vore trist att tvingas tillgripa lottning. Det finns också anledning att i den här debatten stryka under ett par andra saker. Att hjälpen skall vara långsiktig har jag redan betonat. Den skall också ges i former som passar det mottagande landet. En annan princip är att hjälpen inte skall förbindas med utrikespolitiska villkor. Den principen kan det ibland finnas anledning att nyansera och det har också skett, precis som herr Björck var inne på. Vi avstod från att fullfölja ett planerat biståndsavtal med Chile när Allende störtades. Biståndet till Pakistan har nu återupptagits, som fru Sigurdsen påpekade, men det frystes ner i samband med inbördeskriget, som ledde till att Östpakistan bröt sig ur och Bangladesh bildades. Från vår sida har väldigt ofta understrukits att ett av de främsta motiven för hjälp till Zambia, som ju inte heller tillhör de fattigaste u-länderna, är att Zambia är en av det fria Afrikas viktigaste utposter i söder med gräns mot både Rhodesia och Sydafrika och tidigare mot två portugisiska kolonier. I dag har Zambia till följd av sjunkande kopparpriser dessutom drabbats av stora ekonomiska svårigheter som dess värre också fått inrikespolitiska återverkningar. När det gäller Cuba motiverar landets ekonomiska utveckling en närmare granskning av hur det framtida samarbetet skall te sig. Man kan ju se hur man vill på den förmodligen dyrbara kubanska insatsen i Angola, men som argument mot påståendet att Cuba har en ganska hygglig ekonomi kan den här insatsen inte vara särskilt effektiv.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten särskilt mycket men jag måste säga ett par ord med anledning av herr Björcks i Nässjö anförande. I sin interpellation har herr Björck ställt frågan om förekomsten av kubanska trupper i Angola är förenlig med principen om icke inblandning i andra länders angelägenheter — det är en av huvudfrågorna. I svaret måste självfallet beröras situationen i Angola.

Det var ju tur att jag lyckades locka ur herr Björck att även han är motståndare till den sydafrikanska militära interventionen i Angola som kom redan under sommaren förra året och som kanske utgör grunden till en del av svårigheterna där. Sedan några ord till herr Ullsten om de kubanska militära styrkorna i Angola.

Jag skall emellertid inte uppehålla mig längre vid detta utan vill i stället återkomma till herr Björcks i Nässjö säregna sammankoppling av vår biståndsverksamhet till Cuba och vår utrikespolitik i allmänhet. Herr Björck i Nässjö menar att vår utrikespolitik under senare år har ändrat karaktär i den bemärkelsen —- om jag förstår honom rätt — att vi möter mindre förståelse för den ute i världen, att man där inte kan fånga in den under neutraliteten. Ja, men alla som varit med om att ändra vår utrikespolitik under de senaste decennierna vet ju att den har blivit mer aktiv. Vi har alltmer skapat oss en egen profil, och Sverige har blivit bekant för att tillhöra de stater som engagerat sig i de nya stora frågor som dominerar världspolitiken. Jag vill här nämna förhållandet mellan fattiga och rika länder och frågan om den ekonomiska världsordningen. I den senare frågan har Sverige varit, och är fortfarande, mycket starkt engagerat, och vi har därmed skapat oss en profil. Även i nedrustningsfrågorna har vi genom aktivitet skapat oss en profil och en framträdande ställning.

Vi har gått i spetsen för denna kamp genom att med statliga medel stödja befrielserörelser. Denna riksdag har fattat beslut om att stödja bl.a. MPLA i Angola, PAIGC i Guinea-Bissau och Frelimo-rörelsen i Mocambique. Genom denna biståndsverksamhet har vår utrikespolitik ändrat karaktär och vår aktivitet tillsammans med en del andra stater har fått en ganska stor betydelse för händelseutvecklingen. När det gäller de mänskliga rättigheterna, kampen för att fångar och människor över huvud skall behandlas humant i alla länder har Sverige också blivit aktivare genom åren. Då säger herr Björck i Nässjö att vi inte längre är neutrala i den bemärkelse som man allmänt lägger in i neutralitet. Den diskussionen behöver väl inte föras på det planet. Vi är ju eniga om vad vi menar med neutralitet. Alliansfrihet syftande till neutralitet i krig — det är vad riksdagspartierna har enat sig om som definition på begreppet it.ex. försvarsutredningarna. Och jag har sällan hört någon invändning mot det. Vad vi ger själva begreppet alliansfrihet för innehåll har vi hela tiden hävdat att vi själva bestämmer. Vi kan ge stöd åt de afrikanska befrielserörelserna, som vi har gjort. Det strider icke mot den svenska alliansfriheten. Några kan säga: Men det är ju inte neutralt att göra så. Låt dem säga det. Det är sådana som inte begriper. Men herr Björck borde veta. Till herr Ullsten vill jag säga följande. UNITA och FNLA har tagit hjälp från en annan stormakt än MPLA har gjort. Där kan de vara alldeles jämställda. Men skillnaden är trots allt — inte minst ur afrikansk synpunkt — detta nästan katastrofala att man samarbetar med Sydafrika — låt vara att det var en militär nödvändighet. Men att samarbeta i Afrika med apartheidlandet Sydafrika är katastrofalt och kommer väl också att bli katastrofalt både för FNLA och UNITA.

Herr talman! Jag tror att det finns anledning att bara med några ord repetera ett avsnitt av den moderna tidens historia. Dessa rörelser fick materiell hjälp utifrån.

Men det skedde en förändring när Portugals styrkor hade besegrats av dessa krafter, som stred ensamma mot de portugisiska fascisttrupperna. Sydafrika började invasionen med en armé, som numera består av över 200 000 man och som är utrustad och beväpnad av imperialiststater, USA, Frankrike, England och Västtyskland. Sydafrika har fått hjälp ifrån alla imperialistmakter med sin beväpning trots det vapenembargo som FN har deklarerat. Man kan säga som Sekou Touré, Guinea-Conakrys president, skrev i ett budskap den 1 eller 2 februari, att Sydafrika och Zaire är legoknektar åt de stora imperialistiska makterna. Jonas Savimbis UNITA och Holden Robertos FNLA är i sin tur legoknektar åt legoknektar; de är sousmercenaires — underordnade legoknektar. Jag fattar inte hur herr Ullsten — herr Björck i Nässjö skall jag inte tala om i det här sammanhanget —, som borde vara litet bättre informerad om vilka som håller dessa två quislingjuntor under armarna, fortfarande kan ställa dem på samma plan som MPLA i Angola. Det är i varje fall någonting som jag inte tror herr Ullsten skulle våga säga inför en församling i Angola, inte därför att det skulle hända honom någonting värre än att han skulle bli utskrattad av publiken men det är illa nog. Dessa två quislinggrupper — marionettjuntor — som Sydafrikas fascistiska apartheidregim håller under armarna och som CIA har försett med stora mängder pengar och materiel har ingenting gemensamt med befrielsekampen i Angola. De är det angolanska folkets fiender. Det är helt otänkbart att det skall bli någon försoning mellan dem och Folkrepubliken Angolas ledning. Däremot är det alldeles uppenbart att rnan kommer att acceptera en del av de i och för sig fåtaliga angolaner som från början har varit med på UNITA:s och FNLA:s sida. I alla deklarationer som förekommit, och säkerligen också i den praktiska verksamheten, går man in för en politik som inte tar hänsyn till ras, till politiska åsikter, till religiös tro etc. Man deklarerade det i självständighetsförklaringen den 11 november 1975 och Agostinho Neto och andra ledare för Folkrepubliken Angola har efteråt deklarerat detsamma gång på gång. Man välkomnar alla som är angolanska patrioter. Herr Björck i Nässjö måste ha suttit och sovit tungt under mitt första anförande när han kan säga att jag inte med ett ord nämnde de kubanska trupperna. Det går lätt att kontrollera i det stenografiska protokollet.

Så ett par ord till herr Björck igen. Jag representerade inte hela Sverige Nr 63 vid konferensen. Herr Björck kan vara lugn. Att jag är kommunist har Tisdagen den jag aldrig gjort någon hemlighet av. Jag skall bespara vår kanske redan 10 februari 1976 trötte talman det svårmod han kanske skulle råka in i om jag började läsa upp mitt tal här. Det hölls f. ö. på engelska och jag har ingen svensk Om utländsk översättning. Jag skall bespara herr talmannen och även kammaren detta, — inblandning i men talet finns här om någon är intresserad av att kontrollera på vems = striderna i Angola vägnar jag talade och vad jag sade i Luanda. Det är säkert riktigt att det var många kommunister där. Men det fanns också andra. Jag hittade nu händelsevis deltagarförteckningen i mina papper och kan nämna några. Tchad företräddes av sin utrikesminister. Kongo-Brazzaville företräddes av regeringspartiet. Etiopien företräddes av ett personligt ombud för den provisoriska militärregeringen; jag tror att det är första gången Etiopien har varit med på en konferens av den här typen. Guinea-Conakry företräddes av regeringspartiet, Guinea-Bissau av PAIGC. Lesotho företräddes, om jag inte är felunderrättad, av sitt regeringsparti. På Madagaskar, som hade delegater vid konferensen, har stora förändringar skett på senaste tiden, förändringar som jag är övertygad om oroar herr Björck om han följer med i afrikansk politik; de har inte gått i konservativ riktning. Mogambique företräddes av Frelimo, Mauritius av Mauritius Labour Party, vars representant i sitt tal sade att han företrädde presidenten. Nigeria hade en representation som åtminstone delvis stod regeringen nära. Indien representerades av en parlamentsledamot för kongresspartiet och en kommunist. Hela listan är intressant. Jag genomskådar inte utan vidare alla symboler, men det jag har sagt här räcker väl för att visa att konferensen inte bara bestod av kommunister - om det nu skulle vara något fel i och för sig. Jag tror att man kan hålla med utrikesministern om att hjälpen från Cuba och Sovjetunionen inte kommer att bestämma Folkrepubliken Angolas politik. Den har lagts fast gång på gång, i deklarationer den 11 november och senare. Agostinho Neto och andra ledare för Folkrepubliken Angola har understrukit att Angola är och kommer att förbli en alliansfri stat.

Och naturligtvis glömmer inte det angolanska folket vilka rörelser, partier och statsledningar som stod på kolonialismens sida och som nu har något gott att säga om UNITA och FNLA och deras fascistiska och imperialistiska herrar.

Herr talman! Debatten har hållit på länge. Jag skall fatta mig kort och hoppas att detta blir mitt sista inlägg. 41 Till att börja med några ord till herr Ullsten. Han uttryckte förvåning över att jag har gett mig upp i den här debatten därför att jag inte tidigare hade sysslat med u-landsfrågor. Det är i och för sig en mycket märklig princip att kritisera någon för att han deltar i en debatt om ett ämne som han kanske inte tidigare har sysslat med i riksdagen. Såvitt mig är bekant är verkligen folkpartiet det parti som alls inte tillämpar några som helst principer på det området. Dessutom har herr Ullsten fel. Han far med osanning. Jag har faktiskt sysslat väldigt mycket med de här frågorna. Jag har deltagit i tidigare u-landsdebatter, jag har skrivit artiklar i stora svenska dagstidningar, jag har skrivit artiklar i SIDA:s tidning Rapport. Jag ärt.o.m., herr Ullsten, sedan begynnelsen med i det statliga organ som sysslar med utbildning av unga människor i u-landstjänst, nämligen biståndsutbildningsnämnden. Ytterligare kan jag som en liten upplysning till Ullsten tala om att jag vid den partistämma som moderata samlingspartiet hade i höstas blev — just därför att jag hade sysslat med de här frågorna — vald till ordförande i det stämmoutskott som behandlade u-hjälpsfrågorna. Så här pratar nog herr Ullsten i nattmössan. Övriga aktiviteter skall jag här inte ta upp tiden med. Så några ord till herr utrikesministern. Han återkom ånyo till detta med Sydafrika. Jag kan inte förstå riktigt varför, eftersom jag trodde att vår inställning i kammaren till Sydafrika och dess regim var så pass klar att ingen av oss ytterligare behövde markera vår ståndpunkt i den frågan. Det var därför jag inte tog upp det. I sak har herr utrikesministern och jag exakt samma inställning när det gäller interventionen av de sydafrikanska trupperna. Jag trodde, som sagt, att det inte behövdes ett ytterligare klargörande, men det behövs tydligen. När det gäller den svenska utrikespolitiken är vi ju ense om att vi skall slå vakt om neutraliteten och alliansfriheten, men vi kanske inte riktigt är överens om exakt vad som ligger i begreppet neutralitet. Åtminstone tycker jag, och jag vet att många gör det med mig, att det förekommit en glidning under senare år när det gäller innehållet i neutraliteten, på så sätt att vi har blundat för företeelser i kommunistiska länder medan vi — och det med rätta — har slagit ned hårt på sådant som förekommer i fascistiska diktaturer osv. Jag saknar balansen i det sammanhanget, och den bristen gör att vi nu är mindre trovärdiga ute i världen. Åtminstone är det min bestämda uppfattning, och jag har haft möjlighet att resa relativt mycket under senare år. Vidare några ord till herr Takman. Ja, det är alldeles riktigt att jag pekade på att herr Takman inte hade nämnt de kubanska trupperna. Jag syftade då på att han inte berättade om sina egna erfarenheter från de kubanska truppernas aktivitet i Angola. Herr Takman hade uppenbarligen befunnit sig ganska länge i Angola och där haft möjligheter att ta de kontakter som behövdes för att se vad Cuba och Sovjet betyder för att utvecklingen i Angola skall gå, utan minsta tvekan, i socialistisk riktning. Allra sist vill jag säga: Visst spelar det en roll varifrån Cuba får sina pengar till kriget. Om Cuba för ett krig i Angola som ombud för en stormakt — i detta fall Sovjetunionen — då finns det all anledning för oss att reagera. Om å andra sidan Cuba betalar kriget med egna medel, har vi också anledning att reagera, eftersom vi ger ett icke föraktligt stöd till detta land. Slutsatsen av denna debatt — och därvidlag har vi fått ett klart besked —- är att herr utrikesministern visserligen har tagit avstånd från den kubanska militära interventionen i Angola men att fru biståndsministern lika klart sagt ifrån att det svenska biståndet till Cuba skall fortsätta och ökas.
Herr talman! I en av herr Takmans bedömningar kan jag instämma: herr talmannen är säkert ganska trött vid det här laget. Beträffande dem som sitter och väntar på att få komma upp i debatten efter oss kanske helt andra adjektiv skall användas. Jag skall därför fatta mig kort. Jag har inte sagt att herr Björck i Nässjö och moderaterna aldrig har talat om u-hjälp. Jag har bara sagt att det är mycket sällan, om ens någonsin, som man märker ens en skärva av det engagemang och den indignation i konversationerna mellan moderaterna och regeringen när det handlar om u-hjälp som man finner när det är fråga om att minska hjälpen till länder som moderater inte gillar. Jag skulle vilja ha det engagemanget från herr Björck och andra också när det gäller att tala för mera u-hjälp. Jag är naturligtvis helt överens med utrikesministern när han säger att det är en katastrof för FNLA och UNITA att man dragits in i ett samarbete med Sydafrika. Jag har bara i all blygsamhet velat ge en förklaring till hur den katastrofen har kunnat inträffa.

Det kunde vara ett rimligt önskemål. Låt vara att vi här i kammaren kan göra litet om ens något för att bidra till att det önskemålet blir uppfyllt, men vi måste ändå hysa en förhoppning i den riktningen.

86, och anförde: Herr talman! Herr Jonsson i Alingsås har frågat mig vilka slutsatser jag drar av utvecklingen beträffande antalet våldsbrott och det orsakssammanhang som en nyutkommen rapport angående förhållandet mellan dessa brott och alkoholen pekar på och om jag avser att föreslå åtgärder i avsikt att minska antalet våldsbrott. Det är utan tvekan ett beklagligt och oroande faktum att de registrerade våldsbrotten under senare tid har ökat. En utveckling som för övrigt långt ifrån är unik för vårt land. Frågan om orsakerna till denna utveckling har också ägnats stor uppmärksamhet såväl internationellt, t.ex. inom ramen för Europarådets verksamhet, som här i landet, bl.a. av brottsförebyggande rådet. Hittills har dessa studier emellertid inte ansetts ge underlag för några kategoriska uttalanden om orsakerna till ökningen eller hur denna bör mötas. I den rapport som interpellanten åberopat kommer man fram till att ökningen främst är hänförlig till statistiska förhållanden. Omkring 40 96 av ökningen kan sannolikt hänföras till de ändringar i statistikrutinerna som genomfördes under 1960-talet. Ytterligare 20 26 av ökningen förklaras med de förändringar som inträdde i befolkningens åldersmässiga sammansättning i och med att de stora årskullarna från 1940-talet inträdde i de åldrar då brott är vanligast förekommande. Det kan inte förnekas att det väl kan finnas ett statistiskt samband mellan den totala alkoholförsäljningen och antalet rapporterade misshandelsbrott under tidsperioden 1950-1974. Erfarenheten visar emellertid att ett statistiskt utslag inte utan vidare bör godtas som bevis för ett orsaksförhållande. Misshandelsproblemet är utan tvekan komplicerat och behöver studeras ytterligare. Som tidigare nämnts har brottsförebyggande rådet också uppmärksammat detta. En väsentlig fråga som därvid undersöks är i vilka situationer som våldsbrott förekommer. Det anses sålunda lika viktigt att få bättre grepp om våldsalstrande situationer som att få ökade kunskaper om individer som använder våld resp. blir offer för våld. Jag vill i detta sammanhang bara hänvisa till den omständigheten att den alldeles övervägande delen av rapporterade våldsbrott avser händelser som ägt rum mellan personer som åtminstone känt varandra. När man diskuterar våldsbrottsligheten med utgångspunkt i statistiken över rapporterade brott bör man slutligen också hålla i minnet att toleransen mot skilda slag av ageranden, vilka anses kunna betecknas som utslag av en våldsmentalitet, i dag är mycket mindre än under ganska näraliggande tider. Människor reagerar alltså med rätta numera mycket hårdare mot allt våld. Frågan om våldsbrotten ägnas emellertid inte särskild uppmärksamhet bara från forskarhåll. Polisen och andra rättsvårdande organ ger av naturliga skäl dessa typer av brott en hög prioritet. Några särskilda punktinsatser på detta område, utöver den breda och fortlöpande satsningen på skilda brottsförebyggande åtgärder, anser jag f. n. inte vara aktuella.

nistern här har gett. 10 februari 1976 Antalet våldsbrott har stigit kraftigt i Sverige, därom råder det ingen tvekan. De registrerade misshandelsbrotten ökade från ca 8 700 år 1960 Om åtgärder för att till över 18 000 brott år 1970. Även med hänsyn tagen till befolknings — minska antalet ökningen innebär det en ökning med 110 96. Jag har i min interpellation — våldsbrott nämnt om det, och statsrådet har här förtydligat det förhållandet, att en viss del — ca 40 96 — är att betrakta som en skenbar ökning av miss handelsbrotten, eftersom den av allt att döma är att hänföra till en om procent av ökningen kan förklaras med de förändringar som inträdde i befolkningens åldersmässiga sammansättning. Vi är helt eniga om dessa förhållanden. Men även frånsett de här särskilda orsakerna kvarstår en dramatisk ökning av antalet reella misshandelsbrott. Det är denna ökning vi nu koncentrerar intresset kring.

Eller menar statsrådet att vi är ursäktade för en utveckling här hemma bara därför att den är jämförbar med utvecklingen i andra länder? Det som är förvånande i det här fallet är att statsrådet inte uttrycker några bekymmer över att antalet misshandelsbrott har ökat så kraftigt under senare år. Statsrådets kommentar i detta avseende tycks enbart vara att vi skall hålla i minnet att toleransen mot våldsmentaliteten i dag är mycket mindre än under ganska näraliggande tider. Det är ju inte toleransen gentemot våldsbrotten som jag i min interpellation har varit ute efter, utan tvärtemot har jag frågat vad statsrådet anser om utvecklingen av antalet våldsbrott. Det jag nu efter statsrådets svar tvingas konstatera är att statsrådet inte är särskilt oroad över denna utveckling. Såvitt jag kan förstå av herr Geijers svar på min interpellation kan statsrådet inte förneka att det finns ett statistiskt samband mellan den totala alkoholkonsumtionen och antalet rapporterade misshandelsbrott under tidsperioden 1950-1974. Jag har frågat statsrådet vilka slutsatser han drar av detta. Herr Geijer säger att misshandelsproblematiken behöver utredas ytterligare. Jag är självfallet inte negativ till utredningar utan skulle i stället med glädje se att vi på just det här området fick se ytterligare sådana, och jag är därför beredd att tillstyrka statsrådets slutsats i det avseendet. Men eftersom det redan finns ganska mycket forskning på detta område vore det enligt min mening mer angeläget att ta till vara de kända resultat som vi har i stället för att enbart tala om eller bedriva forskning. 45 Det förefaller som om statsrådet känner sig tvungen att acceptera att det finns ett samband mellan alkohol och våldsbrott, men statsrådet kan inte tänka sig att komma fram till några särskilda slutsatser utifrån den utgångspunkten. Om statsrådet känner sig osäker om huruvida sambandet blott och bart är statistiskt till sin natur, kunde man citera åtskilliga forskare, både svenska och utländska. Jag kan nöja mig med att nämna den norske kriminologen Christie, som har sammanfattat det ungefär så här: ”Om en forbindelse er sikker, så er det den mellom alkohol og vold.” Av statsrådets svar framgår vidare att det är de våldsalstrande situationerna som måste studeras för att man skall få en bättre kunskap. Jag vill här bara påminna statsrådet om att tillståndet att vara alkoholpåverkad är just en sådan situation av grundläggande betydelse för att risken för misshandelsbrott skall öka. Den rapport som jag i interpellationen pekade på och som heter Våldsbrott och alkohol — en studie i misshandelsbrottslighetens utveckling av Leif Lenke vid Stockholms universitet — är just en sådan studie av de våldsalstrande situationerna, och den har heller inte, såvitt jag förstår, statsrådet avvisat som ovederhäftig. Statsrådet hänvisar också till att den övervägande delen av våldsbrotten ”avser händelser som ägt rum mellan personer som åtminstone känt varandra”. Jag tror att det är en riktig iakttagelse, men jag kan inte hålla med om att det skulle kunna ses som någon förmildrande omständighet. Det är väl lika illa om misshandel förekommer mellan personer som känner varandra som om den förekommer mellan personer som inte gör det? Det som är särskilt utmärkande för den dramatiska ökningen av misshandeln under perioden 1965-1970 är att det är allt yngre personer, i mycket hög grad tonåringar, som svarar för en allt större del av misshandelsbrotten. Det hör då till saken att det särskilt är de yngre som misshandlar för dem okända personer. De senaste veckorna har vi fått mycket tragiska exempel på att så kan vara fallet. Eftersom statsrådet inte har kommit fram till någon egentlig slutsats beträffande sambandet mellan alkohol och misshandelsbrott, vill jag här framhålla att det inte bara är fråga om ett statistiskt samband. Jag vågar påstå att varenda människa i det här landet —- möjligen justitieministern undantagen — vet att misshandelsbrott i mycket hög grad sammanhänger med alkoholpåverkan; statsrådet skulle ju förslagsvis kunna tillfråga den yrkesgrupp som kanske mest av alla får se detta på nära håll, nämligen polisen. Det framgår också av de enkäter som riksskatteverkets alkoholbyrå och dess föregångare kontrollstyrelsen har sänt ut till polismyndigheterna i olika delar av landet. Enkätsvaren finns redovisade i APU:s särbetänkande i mellanölsfrågan, så jag behöver kanske inte uppta tiden här med att redogöra för dem. bandet narkotika-brott. Men jag tycker det är märkligt att det inte finns någon arbetsgrupp som skulle kunna få syssla med sambandet alkoholbruk-våldsbrott. Allt fler rapporter pekar på detta som ett känt orsakssamband, och vi kan alla som medborgare verifiera en stor sannolikhet för sådana iakttagelser. Herr Geijer säger i stället: ”Inga kategoriska uttalanden!” Nej, det har vi tillräckligt av, även från herr justitieministern. Vad vi skulle behöva är väl en energisk insats för att antalet våldsbrott skall reduceras så att folk vågar gå ut, så att människor får förtroende för vår lagstiftning och så att t.ex. våra bussförare får en sådan arbetssituation att de vågar genomföra sina arbetspass. Jag menar att man med stor säkerhet skulle kunna mildra våldsvågen genom att sätta in sådana åtgärder som att minska öltillgången. Flertalet fall av våldsbrott under de senaste veckorna är klart alkoholbetingade; som regel har det rört sig om ölberusning. Skulle det inte vara värt ett försök att pröva en restriktion när det gäller tillgången på öl eller andra alkoholvaror? Om det kunde rädda många människor från att falla offer för våld, om det kunde rädda från långvariga skador — vore det inte värt en kraftfull aktivitet från statsmaktens sida? Eller de stackars människor som vi kallar socialt svaga eller som befinner sig i psykisk obalans i så hög grad att endast några mellanöl är tillräckliga för att de skall kunna begå en brottshandling som för all framtid kommer att plåga dem. Vore det inte socialt att undanröja någon eller några av de utlösande faktorer som förstör så många människors liv? När vi sedan kommer till de åtgärder statsrådet skulle kunna tänka sig att föreslå för att minska antalet våldsbrott är svaret närmast helt intetsägande. Jag tror inte att människor ute i samhället, de som ibland känner sig hotade av att bli misshandlade eller de som de facto blir misshandlade, känner sig tillfredsställda med statsrådets passivitet. Jag tror inte heller att andra människor, som på avstånd blir ögonvittnen till misshandel eller som bara läser om det i tidningarna eller får höra det från andra källor, är särskilt nöjda med statsrådets svar. Men jag konstaterar nu att den kraftiga ökning som antalet misshandelsbrott har undergått inte föranleder justitieministern att ingripa på något sätt. Det är minst sagt besynnerligt. Det vi kan uttala oss om, när det gäller sambandet mellan alkohol och våld, är att en ökad alkoholkonsumtion i Sverige med allra största sannolikhet kommer att medföra en ökad misshandelsbrottslighet, och omvänt att en minskad alkoholkonsumtion medför en minskad misshandelsbrottslighet. Det framgår mycket klart av den rapport jag har hänvisat till. Men justitieministern har inget att säga om den. Han avvisar den inte, men han drar inga slutsatser av den. I går kunde man i tidningarna läsa att spårvägsmännens fackliga organisation i Göteborg kommer att göra en uppvaktning hos regeringen, bl.a. med krav på fler poliser för att klara det ökade våldet på spårvägarna. Det förklarar Ingemar Johansson, ordförande i trafikpersonalens sektion i Kommunal i Göteborg. Han säger: ”Spårvagnsförarna har inte talat med mig om planerna på en strejk som protest mot våldet och jag hoppas att de inte sätter planerna i verkställighet.” Artikeln fortsätter med följande uppgifter: ”Men jag förstår till fullo den desperation de känner inför våldet på vagnarna. Det är ingen tvekan om att våldet har ökat och det gör personalen orolig. Man går med olust till arbetet när man fruktar att det kan bli bråk. Det har också gjort att sjukfrånvaron ökat, och antalet förtidspensioneringar är också betydligt större i dag än tidigare. De äldre orkar helt enkelt inte med den psykiska press som det är att utsätta sig för hotet att bli nedslagna av våldsverkare. — Det är inte bara förarna som är utsatta för nedbusningen på vagnarna. En särskilt svårt utsatt grupp är biljettkontrollanterna som ofta kommer i kritiska situationer. Det händer att de blir nedslagna när de kräver resenärer på färdbevis. Vi kommer på facklig väg att driva den här frågan mycket hårt, försäkrar Ingemar Johansson.” Så långt tidningsuppgifterna. Vad vi i dag ser är att man på fackligt håll, på kommunal nivå och i enskilda grupper tvingas ta till åtgärder som borde höra till regeringens ansvarsområde, både på den polisiära och på den sociala sidan. Fackliga uppvaktningar måste göras hos myndigheterna. Kommunerna rekommenderar nu köpmännen att genom handelsrestriktioner klara det som borde vara lagstiftares och myndigheters uppgifter. Medborgargarden växer upp allt oftare. Justitieministern säger allmänt om detta att det är ”beklagligt och oroande”. Då blir min fråga i slutet av min kommentar till interpellationssvaret: Hur många våldsövergrepp måste ske innan regeringen känner oron så starkt att man är beredd att göra någonting? Är justitieministern t.ex. beredd att inom brottsförebyggande rådets ansvarsområde låta en arbetsgrupp med stor skyndsamhet se över dessa frågor och att snabbt föreslå åtgärder i avsikt att hindra våldsbrottens fortsatta ökning? Den enda åtgärd som har vidtagits beträffande misshandelsbrottsligheten var att man på 1960-talet höjde straffsatserna för misshandelsbrotten. Tidigare var fängelse ett straff som kom i fråga för grov misshandel. Att ett tusental personer fått fängelsestraff till följd av straffskärpningen, som infördes 1965, tycks inte påtagligt bekymra statsrådet. Men enligt den rapport som jag här hänvisat till har straffskärpningen varit en ganska meningslös åtgärd. Det finns ingenting som tyder på att den har haft en påtaglig brottsförebyggande effekt. Justitieministern kan alltså acceptera en hårdare straffpolitik, men kan å andra sidan inte förorda en av allt att döma mycket effektivare kontrollpolitik genom alkoholpolitiska förändringar. Det är den slutsats som jag måste dra utifrån det svar jag har fått på interpellationen.

Herr talman! Jag delar interpellantens uppfattning att det svar som har getts av justitieministern är rätt intetsägande och att man saknar slutsatser. Av tidigare anföranden att döma är justitieministern rädd för att visa sina känslor. Han säger att man inte får låta känslorna ta överhanden —-lugn, framför allt lugn! Är det möjligen den attityden som han bibehåller också i dessa sammanhang? Jag tror för min del att det kanske vore mera lyckosamt om vi hade en justitieminister som inte var alltför sangvinisk utan som vågade ge uttryck åt den oro som jag ändå tror att justitieministern innerst inne måste känna över den utveckling som vi väl alla här verkligen kan notera. Jag vill gärna säga, herr talman, att problemet med den ökade brottsligheten och speciellt i det här sammanhanget ökande våldsbrottsligheten inte är så enkelt att lösa. Det är väldigt komplicerade frågor, och jag vill inte påstå att det skulle finnas någon enkel schematisk lösning som man kunde presentera. Men det viktigaste är väl att man försöker se sanningen i ögonen och konstaterar att utvecklingen är oroande för att sedan tänka efter vilka åtgärder man konkret kan vidta för att stävja den här utvecklingen. Justitieministern säger i sitt svar att många av misshandelsbrotten ”ägt rum mellan personer som åtminstone känt varandra”. Det tror jag är ett riktigt konstaterande, och jag vill för min del i det hänseendet säga att när det gäller varandra närstående personer kanske det kan vara svårt att alltid säga vem som bär skulden till den misshandel som bryter ut. Det kan vara en som har provocerat och en som begår misshandeln, och man kanske får bedöma dessa misshandelsbrott på ett annorlunda sätt än övriga. Men jag vill påstå, herr talman, att på senare tid har det tyvärr blivit alltmera vanligt att helt ovidkommande personer blir utsatta för misshandel — de som slumpvis råkar vara i vägen för en person som vill begå någon brottslig gärning. Då reagerar vederbörande ofta väldigt hårt, och det spelar till slut ingen roll om man begår brott som t.o.m. leder till mordförsök eller till mord. En sak i svaret som också förvånar mig är uttalandet att 20 96 av brottsökningen förklaras av förändringar som inträtt i befolkningens ålderssammansättning. Det är ju detsamma som att notera att det stora problemet är ungdomsbrottsligheten. Men jag tycker inte att justitieministern drar någon slutsats av konstaterandet. Det är väl det som är alldeles särskilt oroande att just den unga generationen, tonåringarna, i främsta rummet svarar för den stora ökningen av våldsbrotten. Jag såg en utredning som en yrkesskolerektor har gjort om våldsbrotten bland de många — han säger ungefär 2 500 — pojkar och flickor som han har följt under åren de har varit placerade på ungdomsvårdsskola och tagits om hand i den yrkesskola där han var rektor. Hans slutsatser är att under de senaste 15 åren har våldsbrottsligheten bland de här ungdomarna ökat alldeles katastrofalt. Han betonar att visst spelar spriten 50 en stor roll i sammanhanget, men han menar också att det har kommit in en ny mentalitet, ett förakt för människovärdet som är rent kusligt. Vidare säger han att det är inte nog med att antalet våldsbrott har ökat —- de har också blivit grövre, de begås av allt yngre personer och de riktas i stor utsträckning mot äldre eller eljest försvarslösa personer, t.o.m. mot svårt handikappade. Jag tror det finns anledning att fästa ett visst avseende vid uttalanden som görs och slutsatser som dras av en person som har kommit i daglig kontakt med dessa problem. Den här yrkesskolerektorn säger att tidigare fanns det vissa elementära regler vid ett slagsmål t.ex. — man visade en viss renhårighet, man lät två personer göra upp en affär sinsemellan. Men i dag är det vanligt att flera tillsammans ger sig på en misshaglig person för att märka honom och misshandlar honom ganska rått. Är det fråga om en uppgörelse mellan två personer blir oftast den besegrade slagen och sparkad medvetslös när han inte längre kan försvara sig. Det förekommer alltså många fall av helt onödig misshandel, när man inte känner gränser för det våld som man kan tillåta sig, menar den här yrkesskolerektorn. Det leder mig till frågan om det ändå inte är dags att försöka stärka normbildningen i samhället emot våldsbrottsligheten. Jag tror det vore angeläget att justitieministern och andra ledande politiker tydligare kunde uttala vad som egentligen bör gälla i umgänget mellan människor. Vi har ju — och jag säger nästan gudskelov — under senare tid fått uppleva en frihet när det gäller barnuppfostran. Det har varit bra. Men ibland har denna frihet när det gäller barnuppfostran lett till en frihet från fostran. Det har medfört att när ungdomarna kommit ut i livet har de mötts av problem som varit chockartade för dem, och så har de tagit till sprit och knark och mellanöl för att liksom klara upp tillvaron. Jag tror inte att man skall nonchalera dessa problem. Justitieministern själv har vid ett tillfälle sagt att 70-80 96 av alla allvarliga brott beror på alkohol och narkotikamissbruk. Jag tror att ni har rätt på den punkten. Men då väntade jag mig faktiskt att ni mera konkret skulle ha talat om vad ni har för planer just när det gäller missbruksproblemen. Interpellanten nämnde att det i brottsförebyggande rådet borde tillskapas en särskild arbetsgrupp för alkoholproblem, och jag tror det vore viktigt att vi fick en grupp som över huvud taget sysslade med missbruksproblemen, för man kan inte se det ena isolerat från det andra. Vidare tror jag det är nödvändigt att skolan drar sitt strå till stacken. Vi har talat om det många gånger, men det är värdefullt att understryka den saken i en sådan här debatt. Och framför allt måste vi finna metoder —- jag hoppas att justitieministern själv är intresserad av det — att ingripa på ett mycket tidigare stadium när det gäller ungdomsbrottslighet och förhindra att ungdomar som börjar begå bagatellartade brott så småningom utvecklas till professionella gangsters, alltså till personer om vilka justitieministern ibland säger att han har gett upp hoppet. Det är en låtgåpolitik som gör att unga människor som har fått en i och för sig bra start i livet ändå hamnar på brottets bana och så småningom blir Nr 63 verkligt grova våldsbrottslingar, utan att man egentligen kan finna någon Tisdagen den naturlig förklaring på varför de har hamnat i en sådan situation. Jag 10 februari 1976 skulle vilja höra om statsrådet är villig att verkligen tänka igenom metoder för att ingripa på ett tidigare stadium och för att försöka hejda Om åtgärder för att en brottsutveckling som annars kan leda till att vi får dessa verkligt — minska antalet svåra fall av professionella gangsters. våldsbrott Slutligen är vi naturligtvis medvetna om de åtgärder som har vidtagits när det gäller förvaringen av vapen. Där har ju inte minst justitieministern själv befunnit sig i första ledet för att skärpa straffen för olagligt vapeninnehav. Åtgärder har ju också vidtagits för att kontrollera vapenförråden vid regementena, men i det hänseendet undrar jag om det inte skulle vara möjligt att vidta ytterligare kontrollåtgärder, eftersom de fall som vi har läst om i pressen ju ändå tyder på att kontrollen av vapnen vid regementena inte är tillräckligt effektiv. Herr talman! Med dessa synpunkter har jag velat ge uttryck för min oro över situationen. Och det är en oro som inte lugnas av statsrådets något sangviniska svar i dag.
Herr talman! Jag har här tagit fram ett tidigare interpellationssvar, som jag fick av statsrådet för ungefär fyra år sedan. Den gången hade jag ställt frågan vad statsrådet ville göra för att nedbringa brottsligheten, och nu finner jag mycket stora likheter mellan de båda svaren. Statsrådet redovisade även den gången en statistik, men han menade att man får vara försiktig med sådan statistik eftersom det inte går att dra några säkra slutsatser av den. Nu framgår det emellertid av dagens svar att det finns ett orsakssammanhang mellan sprit och brottslighet. I varje fall har jag tolkat svaret så. Och då kan man ju ställa frågan vad orsaken kan vara till det ständigt ökade bruket av narkotika och alkohol. I det svar som jag fick för ungefär fyra år sedan redovisade statsrådet olika orsaker och sade då bl.a. följande: ”Brottsutvecklingen måste ses i samband med den allmänna tekniska, ekonomiska och sociala utvecklingen. Befolkningsomflyttningar, storstädernas snabba tillväxt, det hårda arbetstempot och rationaliseringarna i företag och på arbetsplatser är några faktorer som utsätter människorna för en allt hårdare press.” Den gången tolkade jag det uttalandet så att man från regeringens sida är medveten om att det finns vissa orsaker till brottsutvecklingen, bl.a. den starka befolkningskoncentrationen. Men då blir ju frågan: Vad gör då regeringen för att minska och stoppa upp denna koncentration? Vi skall inte — jag sade det i den allmänpolitiska debatten häromdagen —- förvåna oss över de ungdomsproblem som så ofta rapporteras, inte minst från de sterila bostadsområdena i tätorterna. Sannolikt kommer de problemen inte att minska utan att öka åren framöver. Koncentrationen i samhället får vi dyrt betala. Många människor blir utsatta och hamnar på livets skuggsida.

Statsrådet har här redovisat att en ganska stor ökning av brottsligheten kan tillskrivas den ökade alkoholkonsumtionen. I det sammanhanget pekas också på mellanölet. Men statsrådet drar inte några slutsatser av detta. Statsrådet säger att människorna reagerar hårdare nu emot våld än tidigare. Jag skulle då till sist vilja fråga justitieministern: Hur reagerar justitieministern själv på det ökade våldet i samhället?
Herr talman! Herr Jonsson i Alingsås fäste sig vid att jag i interpellationssvaret sade att utvecklingen i Sverige inte var unik och undrade vad jag menade med det. Jag menar att vi därav kan dra slutsatsen att orsakerna inte bara är att söka här hemma utan att det kanhända finns orsaker till detta som ligger på ett helt annat plan. Vi har anledning att också följa utvecklingen i oss närstående länder och se vad man där kan vidta för åtgärder för att minska våldsbrottsligheten. Herr Jonsson sade att jag här varit nödsakad att erkänna ett samband mellan alkohol och brottslighet.

Jag vill t.o.m. påstå att alkoholen fortfarande i Sverige är ett mycket större problem än narkotikan. Alkoholproblemet rör många fler människor och griper så djupt omkring sig. Men detta är väl alla som sysslar med dessa frågor överens om. Det är också lätt att konstatera att det förhåller sig på detta sätt; det har åtskilliga undersökningar visat. När det gäller brottslighet i allmänhet beräknar man att brotten i 70-80 96 av fallen begås i alkoholpåverkat tillstånd. Vad drar då justitieministern för slutsatser av detta för sitt område? Kan detta förhållande i och för sig föranleda en lagstiftning om strängare straff, t.ex. längre fängelsestraff, om brottet begås i alkoholpåverkat tillstånd? Eller kan det vara en självständig orsak till att öka antalet poliser? Jag tyckte inte att herr Jonsson i Alingsås drog den slutsatsen; herr Jonsson framhöll t.o.m. själv att den straffskärpning för vanlig misshandel som infördes i brottsbalken år 1965 inte hade givit något påtagligt resultat. Den uppfattningen delar jag. Herr Jonsson menar tydligen liksom jag att detta inte är någon framkomlig väg. Vilka vägar skall vi då gå? Att jag inte har tagit upp det i mitt svar beror helt enkelt på att detta är problem som sträcker sig långt utanför justitiedepartementets område och som sammanhänger med de frågor som vi så småningom skall diskutera i riksdagen när den alkoholpolitiska utredningen är klar.

Om åtgärder för att Alla vet ju att många våldsbrott, för att inte säga majoriteten av dem, — minska antalet begås mellan bekanta och ofta i familjer eller i lägenheter mellan bekanta = våldsbrott som har blivit alkoholpåverkade och sedan övergått till handgripligheter. Det är mycket beklagligt och tragiskt, men det är oerhört svårt att förebygga det med de möjligheter som står justitiedepartementet till buds. Poliserna kan inte veta i vilka lägenheter man sitter och super och sedan övergår till handgripligheter och misshandel. Det är också oerhört svårt att förebygga hustrumisshandel. Man får alltså ha i minnet att den som vill undvika att bli utsatt för misshandel har en viss möjlighet att göra det genom att välja sällskap och bekanta. Det är här de större riskerna ligger, risken att utsättas för oprovocerat våld i samhället är betydligt mindre.

I justitiedepartementet har vi i alla fall försökt att gå något utöver vårt eget område i och med att vi har fått till stånd det brottsförebyggande rådet. Därmed har vi velat rikta uppmärksamheten på att de brottsförebyggande åtgärderna på sikt är allra viktigast. I brottsförebyggande rådet har vi ett antal arbetsgrupper som skall ta upp olika sidor av brottsförebyggande verksamhet och komma med förslag och uppslag till direkta konkreta åtgärder. Bl. a. har vi en särskild grupp som sysslar med narkotikaproblem. När brottsförebyggande rådet kom till diskuterade vi också om vi skulle ha en särskild arbetsgrupp som sysslade med alkoholproblem. Men vi fann att det vid den tidpunkten — och den ligger inte så långt tillbaka, eftersom rådet bara är ett par år gammalt — inte var lämpligt med hänsyn till den då pågående alkoholpolitiska utredningen. Vi menade att man borde avvakta vilka resultat den utredningen kom fram till när det gäller olika samhällsområden innan vi inrättade en särskild arbetsgrupp i brottsförebyggande rådet. Det är alltså förklaringen till att vi inte har någon särskild arbetsgrupp som sysslar med detta. Det är klart att andra arbetsgrupper — t.ex. den som sysslar med samarbetet mellan skola, polis och barnavård och den som sysslar med ungdomsbrottslighet — inriktar sig på att också försöka komma fram till förslag om åtgärder särskilt när det gäller ungdom och alkohol. Kontentan av detta är att det inte finns någon motsättning mellan herr Jonsson i Alingsås och mig när det gäller uppfattningen att en minskning av alkoholkonsumtionen säkert skulle medföra en minskning av våldsbrotten. Men detta är inte begränsat till frågan om mellanölet, utan det gäller över huvud taget frågan om alkoholkonsumtionen i samhället. 53 Detta är knappast något som kan föranleda direkta åtgärder från polisens, domstolarnas eller kriminalvårdens sida, vilka är de områden som jag har att svara för i det här sammanhanget. Som jag nyss sade får vi diskutera detta problem i dess större sociala sammanhang. Herr Jonsson kom också in på nerbusningen på sina håll i Göteborg. Vi hade ett tag samma problem i Stockholm när det gäller tunnelbanorna. Polisen har där vidtagit en hel del åtgärder, och man har fått ABA B-vakter på tunnelbanestationer. Såvitt jag har förstått det, har förhållandena här förbättrats. Även i Göteborg har polisen ansträngt sig för att sätta in mera personal på de utsatta ställena. Även om de som kommer och gör uppvaktningar säkerligen kan ge exempel på att detta inte alltid har lett till något resultat, tror jag — med den kännedom jag har om det intresse som polisen i Göteborg visar för saken — att man också där skall kunna komma till rätta med de värsta avarterna. Fru Kristensson klagar. Hon klagar över att ungdomar nu visar asociala beteenden i allt yngre åldersgrupper. Hon klagar också över att jag inte gör någonting åt detta. Men detta är mycket egendomligt, fru Kristensson. Fru Kristensson har själv ett par gånger tagit upp de synpunkter jag har framfört om nödvändigheten av att samhället i mycket större utsträckning än i dag satsar på att skapa aktiviteter för dem som är i dessa känsliga åldrar, dvs. tonåringarna. Jag har också skissat vissa förslag till åtgärder som jag tycker att man skulle kunna pröva här i Sverige, åtgärder som man prövat i andra länder. Jag har också bett att brottsförebyggande rådet skulle intressera sig för detta. Men när jag gör allt detta därför att jag är övertygad om att det är bättre att stämma i bäcken än att stämma i ån, då går fru Kristensson upp och talar om uppfostringsdiktatur. Hur vill fru Kristensson ha det? Jag har svårt att hänga med här. Ena gången är det fel när jag säger att man skall satsa på ungdomen — då är det uppfostringsdiktatur. Om jag en annan gång råkar underlåta att säga det, då är det fel att jag inte sagt någonting sådant. Det här får fru Kristensson försöka förklara för mig. Herr Gustavsson i Alvesta nämnde urbaniseringen, som vi talade om förra gången och som ju också kommer in i bilden när man diskuterar bl.a. våldsbrottsligheten. Alla är väl tämligen överens om att det i storstäderna i rätt stor utsträckning samlas människor som är utstötta eller asociala. I storstäderna finns vad man ibland brukar kalla en subkultur, där det kan frodas asocialitet och även brottslighet. Detta är naturligtvis någonting som i allra högsta grad kräver åtgärder från polisens sida, men de polisiära åtgärderna kan egentligen inte innebära något annat än att problemen överförs från en plats till en annan. Vi upplevde det i Stockholm när polismästaren satte in extra åtgärder på Sergels torg. Då blev inte den platsen intressant för de här människorna, då flyttade de på sig. Man kan inte rimligen begära att polisen skall lösa dessa sociala problem. Insatser krävs från många håll: från kommunala instanser, so cialförvaltningar osv. Det är frågor som vi givetvis kan diskutera här, Nr 63 men jag kan inte komma med några direkta förslag från justitiedepar Tisdagen den geringen har att framlägga förslag till riksdagen. — — Herr Gustavsson i Alvesta frågade mig hur jag reagerar inför våld. Om åtgärder för att Den frågan är egentligen inte mycket att diskutera. Vi reagerar väl alla — minska antalet mycket starkt mot våld. Jag har försökt belysa att bara under vår egen våldsbrott livstid har människorna här i landet mer och mer reagerat mot olika former av våld. Det är något som vi måste hälsa med tillfredsställelse men också något som det finns anledning att observera när man beklagar

Herr talman! Justitieministern säger många bra saker men alltför ofta överraskar han med att ta tillbaka en hel del av det bästa. Slutintrycket blir en alltför stor passivitet. Det som nu görs på olika håll är ofta otillräckligt och sker i alltför långsamt tempo. Justitieministern tog upp brottsförebyggande rådets möjlighet att syssla med alkoholproblemet. Jag har den ganska bestämda uppfattningen att om en särskild grupp aktiverades och fick arbeta ordentligt skulle den kunna få fram ett mycket bra underlag för samhälleliga insatser. Justitieministern säger att det varit för tidigt att tillsätta en särskild grupp, man skulle vänta på APU. Behöver man göra det? APU kom 1971 med sin mellanölsrapport, som pekade på samma bekymmersamma utveckling som jag har larmat om i dag och som framgår av den rapport Våldsbrott och alkohol som ligger till grund för min interpellation. Nog hade justitieministern litet tidigare kunnat gå ut och göra någonting. Det är till en del fråga om alkoholpolitiska spörsmål men också rätt mycket fråga om vilja och ambition. Jag är litet rädd för att den ambitionen inte finns i tillräckligt hög grad i en alltför stor grupp som det samlade brottsförebyggande rådet med dess omfattande uppgifter. När man tittar på vad som uttalats från brottsförebyggande rådets sida finner man t.ex. i en tidningsartikel före jul att rådet liksom andra iakttagare slagits av det nära sambandet mellan utvecklingen av alkoholkonsumtion och våldskriminalitet under 1960-talet. Detta konstaterar alltså brottsförebyggande rådet men framhåller sedan att det är ett mycket komplicerat fenomen och varnar för en alltför schematisk syn. Under alla förhållanden kommer brottsförebyggande rådet, enligt tidningsartikeln, i fortsättningen att ägna stort intresse åt problemet alkohol och brott. Som ett led i detta skall man bl.a. ha en konferens under våren. Jag tycker att det är lite väl fattigt att detta är det enda konkreta resultat man egentligen kommit fram till. Där är man litet väl tomhänt när det gäller att finna lösningar på vårt största sociala problem. Justitieministern talade bl.a. om att vi borde se på hur andra länder har det. Jag har i mitt inlägg antytt att jag finner ett sådant resonemang litet långsökt. Vi kan givetvis studera förhållandena i andra länder, men 55 vi vet ju redan att erfarenheterna i t.ex. Finland inte är särskilt positiva. I Finland släppte man mellanölet fritt några år senare än vi, och erfarenheterna där är påfallande lika våra. Jag vill också påminna om spritstrejken år 1963, som även den slog fast det mycket klara sambandet mellan våldsbrott och alkoholkonsumtion. Det finns f. ö. anledning att observera att det egentligen inte är storkonsumenterna som står för de flesta våldsbrotten, utan i stället de som mera sällan berusar sig och som kan kallas för ”lågkonsumenter”. Det behövs ingen hög grad av berusning för att en sådan skall ge utslag i våldshandlingar, utan detta sker redan efter en konsumtion av några mellanöl. Det är ju detta förhållande som är så trist och bekymmersamt. Fru Kristensson nämnde något om att vi i vår samlevnad borde stärka normbildningen i samhället. Detta är naturligtvis riktigt, men när man nu måste konstatera att brottsligheten går allt lägre ner i åldrarna kan det väl inte vara rimligt att helt bortse från alkoholkonsumtionens roll i denna ökade brottslighet. Jag menar att vi mycket snabbt raserar en stilbildning som vi försöker bygga upp om vi tillåter en allt stridare ström av alkoholvaror. Fru Kristensson menar att skolan måste dra sitt strå till stacken och ingripa tidigare. Mot vad? skulle jag vilja fråga fru Kristensson. Samtidigt som man konstaterar att mellanölsmissbruket breder ut sig i skolan påträffar man ibland konservativa politiker — jag hoppas att fru Kristensson inte hör till dem — som utan vidare accepterar detta och säger att den nya skolan har misslyckats. Jag anser att vi måste försöka undanröja orsakerna till att vår skola misslyckas allt emellanåt, och i detta sammanhang spelar alkoholen en alltför stor roll för att vi skall kunna lämna den åt sidan. Justitieministern berörde i sitt anförande det förhållandet att våldsbrotten ofta sker ”mellan bekanta”. Detta är helt riktigt, men de människor som blir utsatta för våld utan att tillhöra gruppen ”bekanta” blir ju allt flera. Justitieministern uttryckte sig minst sagt en aning cyniskt när han sade att ”man får välja sitt sällskap”. Hur skall man göra det? Skall de gamla tanterna undvika att åka tunnelbana, och skall t.ex. biljettkontrollanterna vid spårvägen i Göteborg också välja sitt sällskap? Herr Geijer berömde den ambition att anställa fler poliser som man har i Göteborg. En sådan åtgärd kan säkert bidra till att lösa problemen, men vi får inte glömma bort att man också måste vidta andra åtgärder. För att undvika alltför många våldsbrott måste spårvägen i Göteborg nu köra allt färre turer. Ett sådant förhållande är naturligtvis ganska alarmerande. Jag vill sedan ge herr Geijer en eloge för att han klart bekänner sig till den uppfattningen att vi med hänsyn till sambandet mellan våldsbrott och alkoholkonsumtion måste se till att vi tvingar tillbaka alkoholkonsumtionen. Herr Geijer sade samtidigt att det problem vi här talar om inte helt och hållet tillhör hans ansvarsområde. Det är naturligtvis riktigt i så måtto att alkoholpolitiken i stor utsträckning får sociala följder, men det är väl ändå inte vattentäta skott mellan departementen. De sociala Nr 63 frågor det här gäller får ju också verkningar av juridisk art, och jag hoppas Tisdagen den politik som medför färre misshandelsbrott och en större laglydnad. Jus= = titieministern borde vara lika intresserad av detta som vi andra. Om åtgärder för att Om jag rätt uppfattade herr Geijer i det sammanhanget är han emel = minska antalet lertid villig att verka för att den alkoholpolitiska propositionen får en våldsbrott sådan inriktning att vi når de målsättningar som herr Geijer och jag är överens om. När det sedan gäller lagstiftningen i denna fråga måste vi ha en bättre och riktigare alkoholpolitik för att de lagar som riksdagen kommer att besluta om skall kunna efterlevas. Herr Geijers inlägg i detta sammanhang uppfattar jag som ett löfte om att han kommer att verka för en bättre tingens ordning i fråga om vår framtida alkoholpolitik.

Herr talman! Utan tvivel är det ett problem i en sådan här debatt att det statsråd som skall svara med visst fog kan säga att det inte är hans bord när det gäller vårdproblemet. Men när man konstaterar hur stor roll alkohol och narkotika spelar för den tilltagande brottsligheten frågar man sig om det inte skulle vara möjligt att inom regeringen bilda ett gemensamt organ med ett statsråd som liksom svarar för hela problematiken. Jag vill inte påstå — och det gjorde inte heller herr Jonsson i Alingsås —- att det finns vattentäta skott inom regeringen när det gäller dessa frågor, men för oss som skall diskutera här och vill se dem i ett sammanhang och försöka hitta en lösning som kan täcka hela fältet så känns det otillfredsställande. Jag undrar om inte situationen blivit sådan att vi borde överväga något gemensamt organ som kan täcka hela detta viktiga fält. Jag har inte, herr Jonsson i Alingsås, utelämnat alkoholen i diskussionen. När jag talade om föräldrarnas ansvar för barnens uppfostran och utveckling låg det i det resonemanget självklart också att det är i första hand föräldrarna och i andra hand skolan som skall ha ögonen riktade också på missbruksproblemet, alkohol och narkotikamissbruket. Det är lätt att stå här och säga detta, men det är viktigt med en information till föräldrarna om vad man väntar sig av dem. Jag fäste mig också vid vad justitieministern sade om att man skulle välja sina bekanta. Det är faktiskt ett rätt cyniskt uttryckssätt. Ibland har man inte så stora möjligheter att göra det. Men i sak är det på det sättet — och det är att beklaga — att den ökande andel av misshandelsfallen är s.k. oprovocerade överfall. Det tycker jag ändå borde leda till konkreta åtgärder. Justitieministern säger med sin vanliga udd mot mig att jag klagar så väldigt över ungdomarna och deras asociala beteende. Ja, jag vågar uttrycka en oro över dagens situation. Men jag vill ge justitieministern ett erkännande för att ni i flera sammanhang har tagit upp diskussion om utökad fritidsverksamhet. Det tror jag är nödvändigt. Men man skall 57 kanske inte enbart tänka sig fritidsverksamhet i offentlig regi utan också ta fasta på den fritidsverksamhet som många ideella organisationer erbjuder. Den fråga jag tycker är central gäller att ingripa i tid. Då tänker jag, herr Jonsson i Alingsås, kanske inte på att skolan skall ingripa utan mera på ingripanden från de rättsvårdande instansernas sida. Jag måste konstatera att den frågan har varit aktuell i riksdagen under jag tror ett decennium med anledning av motioner bl.a. från moderata samlingspartiet. Hela tiden har åtminstone herr justitieministerns partikamrater avvisat de framförda förslagen. Även om ni själv nu tycks vara inne på dem har ni ändå inte fått era partikamrater med på det. Det skall bli intressant att se hur riksdagen tar ställning till den partimotion som vi har väckt just när det gäller ungdomsbrottsligheten om att man måste variera påföljden och ingripa på ett tidigt stadium. Det är frågor som jag menar är vitala. Gör man ingenting åt detta utan förhalar dessa viktiga frågor ytterligare kommer tendensen att allt yngre brottslingar begår allt grövre brott att förstärkas. Jag trodde att justitieministern verkligen menade allvar med de uttalanden som han fällt i pressen ibland om att ni överväger detta. I så fall borde också era partikamrater vara intresserade av dessa frågor. Dessa viktiga frågor har förhalats alltför länge, och det är bl.a. därför vi nu har fått den situation som vi upplever i dag. Till slut vill jag säga att jag faktiskt inte tänkte på herr justitieministern när jag vid ett tillfälle nämnde ordet uppfostringsdiktatur. Jag tänkte på Östtyskland. Det hade ingenting med herr justitieministern och ingenting med svenska förhållanden att göra. Det måste nog herr justitieministern ha fått om bakfoten på något sätt, vilket jag beklagar.

Herr talman! Justitieministern tog upp den fråga jag pekade på, nämligen urbaniseringen och befolkningsomflyttningen såsom en orsak till det ökade våldet. Detta har nämnts i ett tidigare interpellationssvar. Jag påstod då att man inte tagit intryck av detta i handling för det sägs klart ut att det finns ett orsakssammanhang. Jag ställde frågan: Vad gör regeringen åt detta? Vi vet att koncentrationsfilosofin alltjämt lever kvar i vårt samhälle och alltför många beslut grundar sig på den filosofin. Inte så många månader efter det att jag fick mitt svar för ca fyra år sedan fattade riksdagsmajoriteten beslut som innebar att huvuddelen av befolkningsökningen i landet skulle komma i stora befolkningscentra. När vi vet att det leder till problem om människorna inte ges möjligheter att växa samman i en aktiv invånargemenskap menar jag att vi måste ta hänsyn till detta om vi skall försöka komma till rätta med de verkliga orsakerna till det ökade våldet. Jag är medveten om — det sade jag i mitt förra anförande — att det inte är några lätta problem i dag. Även polisen har svårigheter att klara dessa problem, som blir större och större i många områden. I min sista fråga undrade jag hur statsrådet ser på våldet. Det sades Nr 63 i statsrådets svar att människor i dag ser hårdare på våldet än tidigare. Tisdagen den Då var min fråga: Ser justitieministern på detta på samma sätt som den 10 februari 1976 stora allmänheten gör? fasaner rr Om åtgärder för att Herr justitieministern GEIJER: minska antalet Herr talman! För att börja med det sista tyckte jag att jag sade att våldsbrott jag själv reagerar mycket mycket hårt mot alla former av våld mellan människor. Jag kanske med en gång skall säga till herr Gustavsson i Alvesta att även om det är allmänt bekant att det genom urbanisering skapas slum, som kan vara grogrund för brottslighet, borde jag kanske tillagt att vi i Sverige inte längre har någon storstadstillväxt. Om detta kan leda till något bra på det här området får väl tiden utvisa. Jag skulle vilja rätta till ett missförstånd. Jag kan inte riktigt fatta hur man kan missförstå vad jag sade, herr Jonsson i Alingsås och fru Kristensson, när det gällde de undersökningar som visar att väldigt många våldsbrott begås mellan bekanta. Det uttrycktes ju oerhört drastiskt av den amerikanske kände politikern Ramsey Clark i hans bok om våld i USA, där han säger: Om du vill minska riskerna att bli utsatt för mord, dråp och grov misshandel skall du överge din hustru, dina släktingar och dina vänner; eftersom utredningarna visar att det är i den kretsen dessa brott oftast förekommer. När jag talade om bekanta och att man i viss mån kan välja sitt sällskap tänkte jag inte så drastiskt som Ramsey Clark utan just på förhållandet att det finns människor som kommer till exempelvis Stockholm och ger sig ut på stan för att slå runt eller ha det trevligt. De kanske träffar någon som säger: Följ med upp till mig, jag har något att bjuda på. Så har det hänt många många gånger, och vi har sett resultatet. De har blivit rånade eller råkat i slagsmål eller något liknande. Det är därför jag menar att den som är ute och rör sig i en stad, på gator och torg, faktiskt löper mindre risk att råka ut för något än om han på detta sätt frivilligt ger sig in i det kriminologerna kallar ”farligt sällskap”. Det kan man i viss mån rå över själv, åtminstone om man är något så när nykter. Det var bara det jag ville framhålla. Deltagarna i debatten har ansett att jag skulle gå in och tala alkoholpolitik och jag vet inte vad. Brottsförebyggande rådet är ändå inte tillkommet för att lösa våra alkoholproblem. Lyckligtvis — det var kanske fel ord — är det på det sättet att inte alla människor som missbrukar sprit också begår brott. Alltså är alkoholfrågan mycket större än de frågor som hänger samman med att förebygga brottslig verksamhet. Inom regeringen verkar jag gärna — och vill fortsätta verka — för allt som kan komma fram som kan innebära en minskning av alkoholkonsumtionen. Motiveringen från min utgångspunkt är att detta, om det lyckas, säkert också skulle kunna medföra en minskning av bl.a. vålds Om prishöjningarna på inrikesflygets linjer till övre Norrland